Fru talman! Viljan att debattera med mig och Vänsterpartiet verkar vara tämligen sval i denna kammare. Man får väl hoppas att det inte är en ny uppgörelse över blockgränserna på gång att man inte skall prata med oss. Jag är inte på något sätt sur över detta. Jag fortsätter gärna samtal i enrum med olika ledamöter från andra partier. Dan Ericsson i Kolmården tycker att jag är en realist, åtminstone är jag mer realistisk än Socialdemokraterna. Det berömmet tar jag tacksamt emot. Jag vill fråga Dan Ericsson om ett par saker.

Det betyder alltså att kds kommer att bryta sig ut från regeringssamarbetet på denna punkt. Den andra frågan handlar om värnskatten. Dan Ericsson talar om god etik, och samtidigt tar han upp de stora globala orättvisorna. Det är faktiskt så att den sittande regeringen, i vilken kds ingår, har fått igenom förslag som innebär mycket starka neddragningar i biståndet. Samtidigt kommer EG medlemskapet och även EES-avtalet att kosta svenska skattebetalare mycket pengar. Jag vill fråga Dan Ericsson: Är det verkligen förenligt med god etik att man genomför denna kraftiga omfördelning från fattiga till rika länder? Det är också så att värnskatten eller solidaritetsskatten som vi talar om är just en moralisk och etisk skatt som jag trodde att kds med sina värderingar i grunden hade samma synsätt som vi på. Varför kan kds inte stödja tanken på en värnellersolidaritetsskatt?
Fru talman! Jag har också debattlust, så jag tar gärna en diskusion med Johan Lönnroth, eftersom det tydligen är andra som inte vill ta diskussion med mig. Johan Lönnroth ställer sin första fråga om ROT insatser och artikeln i Dagens Nyheter i dag. Den får ses som ett inlägg i debatten och exempel på hur man skulle kunna stimulera fram kraftfulla insatser för reparation, ombyggnad och tillbyggnad. I artikeln fanns några exempel på hur man skulle kunna göra. Som jag sade i mitt anförande är förhoppningen att man i utskottet skall kunna diskutera dessa frågor och försöka väga olika förslag för att komma framåt. Jag ser alltså denna artikel som ett inlägg i debatten. När det gäller värnskatten har jag själv i ett sammanhang föreslagit regeringen att snabbutreda frågan, vilka konsekvenser en tillfällig värnskatt skulle kunna ha, om det blir negativt totalt för samhällsekonomin och vad resurserna skulle kunna användas till. Jag menar att om man skall kunna diskutera någonting i den här vägen måste det kombineras med insatser som är direkt riktade för att få ner arbetslösheten. Lämpligen skall skatten också riktas till de grupper som har de högsta inkomsterna. Det är alltså från dem skatten skall hämtas. Jag har inte fått något besked från regeringen i den här frågan, och vi får väl se hur debatten kommer att gå framöver. Detta förslag, som jag har tagit fram i ett annat sammanhang, skiljer sig ju ganska radikalt från det som socialdemokraterna har föreslagit, nämligen kontinuerligt höjda marginalskatter. Det skulle emellertid vara intressant att från Finansdepartementet få ett svar på min fråga vad skattereformen har inneburit. Den har ju medfört litet större hål i statsbudgeten. Har man några förslag om hur just denna del skall täckas? Den frågan hänger ju delvis samman med diskussionen om en värnskatt.
Fru talman! Det är i och för sig bra att Dan Ericsson i Kolmården vill ha utredningar från regeringen. Men nu ligger det förslag på riksdagens bord om en värnskatt eller solidaritetsskatt, som skulle tillföra statskassan pengar. Jag är ganska övertygad om att inte bara vi i Vänsterpartiet utan även Socialdemokraterna är villiga att diskutera hur man närmare skall utforma denna skatt. Att man kryper bakom krav på utredningar av regeringen känns därför faktiskt litet avslaget. Det vore väl rimligare om Dan Ericsson försökte övertyga sitt eget parti om att man bör samtala med de partier som faktiskt lägger fram konkreta förslag på detta område.
Fru talman! En utgångspunkt för den diskussionen skulle kunna vara just hur konstruktörerna bakom skattereformen har tänkt sig att täcka de underskott som nu uppstår på grund av att skattereformen faktiskt var ofinansierad. Ett sådant underlag skulle jag vilja ta del av för att sedan kunna fortsätta den här debatten om värnskatten.

Fru talman! Utvecklingen i Ryssland är av central säkerhetspolitisk betydelse för Sverige liksom för utvecklingen i Europa i dess helhet. Ser vi på de stora uppgifter som vi står inför i Europa under 1990-talet, så borde det stå klart att den viktigaste och svåraste av dessa är att hantera alla de problem, spänningar och hot som kommunismen och det sovjetiska imperiet lämnat efter sig. I allt väsentligt måste detta göras av de berörda länderna själva, och den demokratiska utveckling som vi ser i merparten av dem ger också gott hopp på denna punkt. Men därtill kommer, att det är svårt att se någon varaktig och stabil lösning på alla dessa problem, som inte bygger på en allt närmare samverkan mellan alla Europas länder. Samverkanslinjen i den europeiska politiken är viktigare än någonsin. Detta gäller inte minst i relationen till det Ryssland som nu söker sin väg mot demokrati och marknadsekonomi. En allt närmare samverkan mellan detta Ryssland och övriga europeiska nationer är av största betydelse för att kunna bygga en varaktig europeisk freds och samarbetsordning. Utvecklingen i Ryssland är av stor betydelse för Europa i dess helhet. Att den är av särskild betydelse för Sverige och för norra Europa behöver knappast särskilt påpekas. Det är i norra Europa som Ryssland nu möter Västeuropa. Och utvecklingen i Ryssland har alltid varit och kommer alltid att vara av stor säkerhetspolitisk betydelse för oss. En omläggning av den ryska politiken, bort från dess nuvarande inriktning på samarbete med väst och i riktning mot ett nationalistiskt hävdande av förmenta ryska intressen i närområdena, skulle omedelbart riskera att få negativa effekter på utvecklingen, inte minst, i vår del av Europa. Inte minst mot denna bakgrund har vi ett mycket starkt intresse av att nu utveckla relationerna till Ryssland. Att på olika områden stärka kontakterna mellan våra båda samhällen är att ge ett bidrag till den långsiktiga demokratisering av Ryssland som också vi har ett så starkt intresse av. Förbindelserna mellan Sverige och Ryssland har under senare år inte varit påfallande intensiva. Till detta har det funnits naturliga och delvis oundvikliga orsaker. Så länge det sovjetiska systemet bestod, med dess interna repression och dess externa politik, fanns det uppenbara begränsningar för möjligheterna att aktivt utveckla relationerna mellan de svenska och de ryska samhällena. Till detta kom, att relationerna mellan Sverige och Sovjetunionen belastades, dels av de problem kring Raoul Wallenbergs öde, de försvunna fartygen och den nedskjutna DC 3:an som hade sina rötter långt tillbaka i tiden, dels av de problem med ubåtskränkningar som uppträtt under senare tid. Såväl 1981 som 1982 riktade de dåvarande svenska regeringarna mycket allvarliga diplomatiska protester till Sovjetunionen. Med den politiska omvandling som skett under senare år, och då i all synnerhet sedan slutet av 1991, har emellertid förutsättningarna för relationerna mellan Sverige och Ryssland börjat att förändras. Med ett Ryssland som kastat av sig kommunismens och imperialismens bördor, och som utvecklas mot demokrati och marknadsekonomi, skapas helt nya och bättre förutsättningar för ett fruktbärande samarbete mellan våra länder. Det officiella besök som jag under förra veckan avlade i Moskva, S:t Petersburg och Novgorod på inbjudan av president Jeltsin hade som sitt främsta syfte att lägga en ny grund för förbindelserna. Det var det fösta officiella besök en svensk statsminister någonsin avlagt i Ryssland. Under detta besök undertecknade president Jeltsin och jag en gemensam politisk deklaration om våra förbindelser på en rad områden. Detta är för svensk del ett stort steg som jag tidigare inte skulle ha varit beredd att ta, och deklarationen är ett tydligt tecken på den vikt som vi nu fäster vid att utveckla Deklarationen spänner över ett vitt fält av frågor och berör en rad områden där Sverige och Ryssland kan öka sitt samarbete. Till de områden som särskilt lyfts fram hör bl.a. kärnsäkerheten, det regionala samarbetet och de ekonomiska frågorna. Förutsättningen för att kunna blicka framåt och utveckla nya och bredare förbindelser är samtidigt att de frågor som historiskt har belastat våra förbindelser finner sin lösning. Såväl i deklarationen som i mina överläggningar med president Jeltsin kom detta till uttryck. Från rysk sida uttalade man en tydlig vilja att nu nå fram till ytterligare klarlägganden om Raoul Wallenbergs öde och om vad som kan ha hänt med DC 3 flygplanets och de försvunna fartygens besättningar. Ett konkret och förtroendefullt samarbete har nu inletts i dessa fall. Ubåtsfrågorna har under lång tid varit ett dominerande inslag i de svensk-sovjetiska förbindelserna. De ökade möjligheter att nå klarhet också i dessa frågor, som ett demokratiskt Ryssland borde kunna skapa, har gjort det meningsfullt att inleda en dialog med Moskva om dem. Genom de samtal på expertnivå som förts under det senaste året har ett antal konkreta resultat kunnat nås, och detta kom också till klart uttryck i deklarationen: ''Parterna är tillfredsställda med förloppet av diskussionerna på expertnivå om problemet med utländska undervattensbåtar på svenskt territorialvatten. Även om slutsatser i alla avseenden ej har nåtts i detta arbete, så har experterna kommit till den slutsatsen att aktivitet av undervattensfarkoster ägt rum i svenska inre vatten. Parterna kommer att fortsätta det inledda arbetet med målet att slutgiltigt få klarhet i detta problem. Deras avsikt är att därigenom söka stärka freden och säkerheten i Östersjöområdet samt att öka förtroendet mellan staterna.'' Fru talman! Dessa formuleringar i vad som närmast kan liknas vid stenskrift uttrycker två för svensk säkerhetspolitik och för de svensk-ryska förbindelserna betydelsefulla konstateranden. Tack vare den tekniskt mycket kvalificerade nivå som expertsamtalen förts på, har man från ryska sidan för det första accepterat att främmande ubåtar utöver S-363 -- i vår debatt benämnd som U 137 -- faktiskt har kränkt svenska vatten. Efter detta kan inte längre någon officiell representant för Ryssland med någon trovärdighet raljera över svensk ''periskopsjuka'' och avfärda de undervattenskränkningar som de svenska militära myndigheterna konstaterat. Därmed har vi fått ett viktigt fundament för den forsatta dialogen i frågan. För det andra kan vi nu vara säkra på att den politiska ledningen i Ryssland understödjer vår strävan att nå full klarhet i denna fråga. Detta framgår såväl av att president Jeltsin själv skrivit under de ord jag citerade som av vad han sade till mig under våra överläggningar och dessutom upprepade inför massmedia. På högsta politiska nivå är man i dag angelägen om att frågan finner sin lösning, och man har utfäst sig att gemensamt med oss söka sanningen. President Jeltsin var på denna punkt fullständigt tydlig och uppmanade mig uttryckligen att hälsa till Sveriges riksdag och folk att såväl han som regeringen i Ryssland nu var inställda på att finna sanningen i denna fråga. Det är detta jag nu gör, genom denna information till riksdagen. Det finns därför i dag bättre förutsättningar än någonsin tidigare för att vi inom en rimlig framtid skall kunna säga att inte heller ubåtsfrågan längre utgör en belastning för de svensk-ryska förbindelserna. Med gemensamma ansträngningar att finna sanningen kan den snarast bli ett tecken på hur våra relationer utvecklas i positiv riktning. Av alldeles avgörande betydelse är självfallet att kränkningarna upphör. Jag får också konstatera att de samtal om Baltikum som jag hade både med president Jeltsin och i det ryska parlamentets utrikesutskott ger anledning till viss optimism. Visserligen finns det av lätt insedda skäl skillnader i synsätten. Men vi var generellt eniga om hur problemen i de rysk-baltiska förbindelserna bäst borde lösas och då, inte minst, genom en fortsatt dialog mellan de berörda parterna och genom att vid behov utnyttja ESK:s och andra internationella organisationers möjligheter. Mot bakgrund av de tydliga framsteg som jag här har redovisat beträffande några för Sverige viktiga förutsättningar för våra förbindelser med Ryssland, var det både naturligt och fruktbart att under besöket till stor del koncentrera sig på framtiden. I de samtal jag hade med president Jeltsin och utrikesminister Kozyrev, och även med premiärminister Tjernomyrdin, var därför vårt framtida samarbete det viktigaste diskussionsämnet. Under besöken i S:t Petersburg och Novgorod var frågan helt dominerande. Det var för övrigt mycket glädjande att kunna konstatera att man numera på lokal och regional nivå förefaller att ha kommit i gång med att ta initiativ av olika slag för att med egen kraft påskynda övergången till marknadsekonomi. Jag fick ett tydligt intryck av att dynamik och framtidstro nu börjar prägla situationen lokalt. Det särskilda samarbetsprogram med tonvikt på nordvästra Ryssland som regeringen föreslagit i budgetpropositionen väckte mycket stor uppskattning på rysk sida, i Moskva såväl som i S:t Petersburg och Novgorod. Likaså uttalade man sitt tydliga gillande över förslaget om en kreditgarantiram för Baltikum och Ryssland. Tillsammans med bl.a. det handelsavtal som jag undertecknade i Moskva och det investeringsskyddsavtal som vi för närvarande förhandlar om med Ryssland, räknar båda sidor nu med att dessa insatser skall kunna ge våra förbindelser ett nytt, positivt innehåll i linje med vad som kommer till uttryck i den gemensamma deklarationen. När statsrådet Dinkelspiel om en dryg månad besöker Ryssland tillsammans med en svensk affärsmannadelegation, hoppas jag att vi skall kunna se fler konkreta exempel på denna utveckling. Under besöket slöts också ett miljösamarbetsavtal som bör kunna bidra till att påskynda det praktiska samarbetet. Konkret har vi i detta sammanhang kommit en bit på väg, inte minst på kärnsäkerhetsområdet, där bl.a. SKI nu bistår aktivt med att bygga upp en oberoende rysk kärnkraftinspektion. Till de viktiga bilaterala frågor som jag också tog upp med de ryska ledarna hör de tendenser som vi ser till ökad illegal människosmuggling. Jag underströk den oro som vi känner på svensk sida och framhöll att vi vill ha ett samarbete med de ryska myndigheterna för att bekämpa denna verksamhet. Jag betonade att det inte kan ligga i vare sig Rysslands eller Sveriges intresse att denna trafik kan fortsätta. Fru talman! Låt mig avslutningsvis sammanfatta att vi numera kan sägas ha lagt grunden för goda och framåtblickande förbindelser med vårt demokratiska grannland Ryssland. Allt tyder i dag på att relationerna bör kunna utvecklas ganska snabbt i positiv riktning. Den ryska politiska ledningen har nu tydligt förklarat att den delar dessa förhoppningar och målsättningar. Självfallet måste vi inse att den politiska och ekonomiska omvandlingen av Ryssland kommer att ta sin tid, och att de svårigheter och problem de gångna sju decennierna lämnat efter sig är så stora, att vi alls inte kan utesluta också allvarliga bakslag och problem i reformprocessen. Även om det är min övertygelse att det inte finns någon väg tillbaka, och att de krafter som talar om en återgång till auktoritärt styre inte kommer att lyckas i sina mörka avsikter, finns det dock anledning att slå fast att det är den ömsesidiga grunden av uppslutning kring demokrati, mänskliga rättigheter och marknadsekonomi som utgör förutsättningen för vårt samarbetes utveckling. Min resa och den deklaration som undertecknades var betydelsefulla. Men låt oss bara se det som en början.

Fru talman! Jag vill först uttrycka en uppskattning av den redovisning som statsministern har gjort inför kammaren av sina erfarenheter från Rysslandsbesöket. Det är utan tvivel en viktig milstolpe i de svensk-ryska förbindelserna. En av de viktigaste säkerhetspolitiska frågorna för oss, som är av aktuell karaktär, måste vara den fortsatta ryska, förutvarande sovjetiska, truppnärvaron i Baltikum. Det framgick av statsministerns redovisning att den frågan var uppe i diskussionerna, och statsministern uttryckte det så att ''vi var generellt eniga''. Men jag misstänker att enigheten kanske inte var så stor när det började bli tal om specifika frågor, därför att det är helt uppenbart att det för närvarande föreligger stora svårigheter i diskussionerna mellan framför allt Estland och Lettland och Ryssland om formerna för trupptillbakadragandet. Vi vet att det finns en betydande oro i de baltiska staterna, i synnerhet i dessa två stater, för denna process. Därför skulle det vara värdefullt att få höra litet mer om på vad sätt statsministern fick tillfälle att uttrycka den svenska otåligheten över de här svårigheterna och långsamheten i processen, samt om statsministern fick några signaler från rysk sida om att man var beredd att påskynda processen.
Fru talman! Det är alldeles riktigt att denna fråga var uppe. Jag erinrade president Jeltsin om att jag vid det tidigare tillfället då vi träffades, dvs. vid ESK-mötet i Helsingfors, hade haft farhågor för att den frågan skulle kunna utvecklas på ett sådant sätt att den blev en akut konfliktfråga mellan Ryssland och de tre baltiska staterna. Jag sade också att det som hade inträffat sedan dess var att jag hade ändrat den bedömningen, åtminstone nu. Det har inletts ett tillbakadragande, som fortskrider, om än icke utan svårigheter, som Pär Granstedt påpekar. Jag uttryckte en svensk otålighet när det gällde det faktum att man ännu icke har slutit några formella avtal med Estland och Lettland på denna punkt. Ett formellt avtal finns med Litauen. Sådana avtal bör komma till stånd. Jag är dock tämligen övertygad om att det, med den takt som uttåget nu har, finns förutsättningar att avsluta den absoluta merparten av uttåget inom tidsramar som bör uppfattas som rimliga, också från estnisk och lettisk utgångspunkt. Vi förde också självfallet vissa diskussioner om de sociala problemen i Ryssland, som detta är förknippat med. Den här typen av stora förbandsomflyttningar leder till politiska och sociala reaktioner. Om jag inte missminner mig, försökte jag informera -- Jeltsin eller Kozyrev -- om de problem som vi har i denna kammare med LV 4 i Ystad, som framstår som tämligen marginella i förhållande till den omflyttning av hundratusentals människor som det här handlar om. Jag hade också möjlighet att föra en kortare diskussion i detta ärende med den kommenderande generalen, överbefälhavaren för Leningrads militärområde, som redogjorde för att han hade 13 000 officersfamiljer som var utan bostäder. Vi kommer att se vilka möjligheter som kan finnas att hjälpa till på den punkten från svensk sida.
Fru talman! Jag hoppas att den optimistiska ton som statsministern ger uttryck för kommer att verifieras. Visst finns det flera positiva signaler, men samtidigt har det också funnits tendenser från rysk sida att vilja använda den här truppnärvaron som ett sätt att utöva inflytande i inrikespolitiska frågor i de baltiska staterna. Det har naturligtvis främst handlat om den ryska minoritetens ställning. Även om man kan ha många synpunkter på frågan om den ryska minoritetens rättigheter i Estland och Lettland, är det naturligtvis inte acceptabelt att en annan makts truppnärvaro skall vara ett argument i debatten. Kom de här frågorna upp? Kunde statsministern försäkra sig om att Ryssland inte skulle försöka utnyttja sin truppnärvaro i Baltikum som ett sätt att utöva inflytande inrikespolitiskt i de här länderna under den tid trupperna finns kvar?
Fru talman! Den dominerande delen av våra diskussioner om Baltikum -- och Baltikum var den dominerande delen av våra utrikespolitiska diskussioner -- handlade om de ryska befolkningsgruppernas rättigheter i dessa länder. Där finns en rysk oro. Om jag inte missminner mig, gav jag för ungefär ett år sedan här i kammaren en information, då vi diskuterade situationen i Estland, Lettland och Litauen och där jag gav uttryck för en svensk syn. Det är ungefärligen den svenska syn som jag redovisade i Moskva. Vi accepterar över huvud taget ingen koppling mellan denna fråga och truppfrågan. Sedan är det mitt intryck -- men kan inte vara mycket mer än så -- att den ryska militären är inställd på att dra sig tillbaka, kanske med undantag av någon enstaka installation av s.k. strategisk karaktär. I dessa fall vill man måhända ha relativt långa övergångsarrangemang. Men det finns ett ryskt militärt intresse av att göra ett relativt snabbt tillbakadragande. Detta har att göra med att man vill konsolidera de stridskrafter som man vill ha kvar. Man vill inte tillåta dem att driva omkring i områden där man inte riktigt har kontroll över dem. I rysknationalistiska grupperingar, som driver den typ av kampanj gentemot Baltikum som Pär Granstedt antyder, finns det däremot en tendens att göra denna koppling. Ibland finns det signaler som tyder på att den ryska ledningen går i den riktningen. Ibland görs det mycket tydligt att den ser detta som två separata frågor. Men den svenska uppfattningen gjordes mycket tydlig.

Fru talman! Jag tackar statsministern för rapporten från ett positivt besök i det nygamla Ryssland. Jag vill gratulera statsministern till att ryssarna inte längre avfärdar våra bevis på undervattensverksamhet som periskopsjuka. Men tyvärr har vi inte kommit särskilt mycket närmare frågan om ubåtarnas nationalitet. Statsministern deltog ju personligen i ubåtsjakten i september och kom till slutsatsen att det handlade om en rysk ubåt. Detta har nu inte bekräftats av våra militära experter. Min första fråga är därför om statsministern har fått några ytterligare informationer som talar för att det i september verkligen handlade om en rysk ubåt. Min andra mycket korta fråga är om det inte kunde vara bra att parallellt med de fortsatta expertsamtalen tillsätta en civil oberoende ubåtskommission, som kan ge den svenska allmänheten en utvärdering av allt detta som har skett i ubåtsfrågan och som har stört de svensk-- ryska relationerna under 80-talet.
Fru talman! Jag tackar Sture Ericson för gratulationen. Gratulationer har inte varit så vanligt förekommande, så jag tar tacksamt emot den. Det jag sade i september var väl inte riktigt det som Sture Ericson redovisade. Jag sade att misstankar riktades åt ett visst håll. Dessa misstankar är självfallet väl kända i Moskva. När jag framförde dem uppfattades de väl inte som påfallande sensationella vare sig av president Jeltsin eller av utrikesminister Kozyrev. De torde ha inrapporterats under en lång följd av år, och de har inte riktigt samma nyhetsvärde där som de ibland har här. Att redovisa de indikationer som faktiskt kan förekomma är väl en sak för överbefälhavaren. Han har ännu inte kommit med sin årsrapport om kränkningarna 1992. Den är på gång, och den kommer inom kort att på ett sammanträde redovisas inför Utrikesnämnden. Om ÖB då väljer att inför Utrikesnämnden ha den syn som Sture Ericson säger är den riktiga, eller om han har en mer nyanserad bild på dessa frågor återstår att se.

Fru talman! Eftersom statsministern blir så glad när man gratulerar honom vill jag lyckönska honom till en intressant rapport. Det var en optimistisk rapport. Det finns ju många som känner oro för den galopperande inflationen, den sjunkande produktiviteten -- produktionen -- och den tilltagande laglösheten. Därför tog jag fasta på statsministerns ord om att utvecklingen i Ryssland präglas av dynamik och framtidstro. Det är positivt och trevligt att höra. Jag förstår att statsministern har fört samtal om Europa och säkert också om relationerna mellan Ryssland och den europeiska gemenskapen. Det vore intressant att höra om det framkom någonting om Rysslands långsiktiga mål. Många av länderna som tidigare var starkt beroende av Sovjetunionen söker sig nu som medlemmar till den europeiska gemenskapen. Det förs redan en diskussion om i vilken mån man kan tänka sig att Ryssland någon gång skall kunna bli medlem av den europeiska gemenskapen. I det perspektivet, utan att kräva några detaljer från statsministerns samtal, vore det intressant att höra om det framkom någonting om den nuvarande ryska regeringens långsiktiga strävanden när det gäller Rysslands relationer till den europeiska gemenskapen.
Fru talman! Jag redogjorde översiktligt för det faktum att vi nyligen hade inlett förhandlingar om medlemskap med EG. Det möttes mycket positivt, och det ledde till att president Jeltsin sade att Rysslands långsiktiga strävan är att söka sig i samma riktning. Han var intresserad av den svenska inställningen när det gäller Rysslands möjlighet att närma sig det europeiska samarbetet. Jag underströk, som vi i olika sammanhang gemensamt har sagt, att vi, som förhoppningsvis kommande medlem av den europeiska unionen, ser det som en viktig uppgift att verka för att denna öppnas för nya medlemmar -- de demokratiska länderna i Central och Östeuropa. Det var uppenbart att man från Rysslands sida ser Sverige som ett viktigt land när det gäller att underlätta Rysslands integration med det övriga europeiska samarbetet.

Fru talman! Ett område som har uppmärksammats internationellt under det senaste året är tillståndet för den ryska grundforskningen. President Mitterrand har ju tagit ett initiativ på området genom att i samverkan med andra industriländer bilda en fond för att försöka rädda rysk grundforskning och göra insatser därvidlag. Jag vet att det även från svensk sida görs vissa insatser på området. Sverige borde ju ha mycket goda möjligheter att öka och utveckla dessa insatser till båtnad för resp. vetenskapssamhällen. Togs denna fråga upp under statsministerns besök, och har regeringen intresse i övrigt av att öka insatserna för att rädda grundforskningen i det forna Sovjet, speciellt i Ryssland?
Fru talman! Den frågan togs inte explicit upp under detta besök, men den har varit föremål för diskussion i tidigare sammanhang. Den var bl.a. påtagligt aktuell när jag för ungefär ett år sedan var i Washington. Då diskuterades den faktiskt mot bakgrund av det då pågående arbetet -- som vi var och fortfarande är mycket involverade i -- med att sätta upp ett internationellt vetenskapligt forskningsnätverk, eller forskningscentrum, i Moskva för att framför allt ta hand om ryska forskare och tekniker inom det nukleära området. Det sker ju en väldig neddragning av hela den militärindustriella apparaten i Ryssland -- f.d. Sovjetunionen. Det finns ett mycket starkt intresse både att tillgodogöra sig den vetenskapliga och tekniska kompetens som har utvecklats och att förhindra att den emigrerar -- just i det här fallet är det speciellt allvarligt -- till länder som kan tänkas utnyttja den för syften som vi inte är märkbart intresserade av. I detta arbete har Sverige konkret gått in med pengar, och jag tror också att vi kommer att besätta en av styrelseplatserna i det här internationella vetenskapliga centrumet. Här finns en möjlighet för svenskt näringsliv, som ännu inte har uppmärksammats fullt ut. Detta Ryssland är ett land där det finns cirka tio miljoner väl utbildade tekniker. Det finns en miljon människor som har en akademisk examen. Även om det finns ett ganska stort antal doktorer i marxism-leninism, som jag tror att vi i det här sammanhanget kan bortse ifrån, finns det i detta land en kompetens och ett kunnande, framför allt på de naturvetenskapliga områdena, som vi har all anledning att försöka tillvarata för egen del, och vi har all anledning att se till att de kommer till en mera produktiv användning än vad som tidigare har varit fallet.
Fru talman! Jag hade också tänkt att ställa en fråga om vetenskapsmän med kunskaper på kärnvapenområdet. Hade man i Ryssland uppfattningen att man ändå inte hade något slags kontroll över detta? Jag vill också veta om frågan om kärnvapenproven togs upp? Det berör ju också Sverige om man sätter i gång att testa kärnvapen igen i Novaya Zemlja. Det vore mycket negativt även för vår del.
Fru talman! Låt mig till en början säga en sak som jag glömde att säga tidigare men som jag tycker tillhör kammarens protokoll, att i min delegation ingick också riksdagsman Daniel Tarschys i sin egenskap av utrikesutskottets ordförande. Jag tyckte att det fanns anledning att vid en betydelsefull resa som denna ha en markant närvaro av en representant för det tunga riksdagsutskottet, som har att handlägga dessa frågor. Till detta kommer det faktum att Daniel Tarschys har en akademisk bakgrund när det gäller Ryssland och talar det ryska språket med väsentligt större talang än vad jag någonsin lär komma i närheten av. Jag kan nämligen ingenting. Så till Ingela Mårtenssons fråga. Mitt intryck är att de berörda ryska myndigheterna anser att de har läget när det gäller kärnvapenteknik under kontroll. Men det går inte att utesluta att man i enstaka fall kan se att den ena eller den andra personen avviker till ett visst land, vilket de ryska myndigheterna vill förhindra. Det är värt att notera att den ryska underrättelsetjänsten, f.d. externa KGB, numera SVR, veckan innan jag kom dit publicerade en omfattande sammanställning av ickespridningsfrågor, där man bedömde olika s.k. tröskelländer. Såvitt jag kan förstå grundar sig den sammanställningen inte bara på de informationer som den ryska underrättelsetjänsten besitter utan också på de informationer som man nu får genom det samarbete som sker mellan olika underrättelsetjänster på detta område. Att detta publiceras visar både den omsorg som man har på den här punkten och det samarbete som nu håller på att utvecklas mellan olika länder för att förhindra spridning. Det är också mitt intryck från de svenska tekniker och företagsledare som har varit i de f.d. slutna städerna, och som ju har haft det fulla ansvaret för konstruktion och tillverkning av kärnvapen, att situationen är ungefärligen sådan. Jag säger detta utan att på något sätt slappa av i vaksamheten. Jag har intrycket att de ryska myndigheterna är vaksamma. När det gäller kärnvapenprov var inte frågan uppe under mina samtal.

Fru talman! Statsministern nämnde de sociala och ekonomiska svårigheterna i Ryssland. Med anledning därav vill jag fråga: Framkom det någonting under besöket som indikerar att man i Ryssland befarar en starkt ökad utvandring från Ryssland inom den närmaste tiden?
Fru talman! Detta är en inte minst i pressen ofta diskuterad fråga. Min bedömning har hela tiden varit -- jag har ingen anledning att mot bakgrund av det jag har upplevt under de samtal som fördes under mitt besök ändra den -- att farhågorna på den punkten är överdrivna. Man kan naturligtvis hamna i ett läge -- jag ser inget sådant läge framför mig -- teoretiskt att man skulle gå mot ett inbördeskrig. Då är man i ett annat läge. Jag ser i och för sig inga sannolikheter för det, men rent teoretiskt är det möjligt. Då är det ett annat läge. I övrigt är det nog så att det ryska folket har en kärlek till den egna jorden, den egna kulturen och den egna atmosfären, som gör att de genom historien icke har tillhört de folk som gett sig i väg när omständigheterna har varit svåra. Vi kan t.ex. gå tillbaka till de årtionden då repressionen var som hårdast i Sovjetunionen gentemot intellektuella, konstnärer och författare. Vi skall komma ihåg att de intellektuella från Polen, Tjeckoslovakien och Ungern flydde till Paris, London eller New York och med glädje utvecklade sin kultur där, men den ryska regimen satte sina intellektuella på ett flygplan till västerlandet när den skulle straffa dem. Även under de hårdaste av omständigheter ville de ofta stanna kvar i sitt Ryssland. Jag vill inte göra detta till en allmän teori om olika folks attityder, men jag tror att farhågorna för stora ryska massutvandringar är relativt överdrivna.

Fru talman! I talarstolen är det i varje fall litet lättare att efterträda statsministern. Ekonomisk politik är för mig inget mål i sig. Ekonomisk politik skall vara ett medel, ett instrument, för att man skall kunna åstaskomma någonting. Man kan kanske säga att ekonomisk politik är till för att man skall ha ordning och reda i portmonnän. Det är viktigt att diskutera varför budgetunderskottet i år blir omkring 200 miljarder, att finansministerns prognos för nästa år är 162 miljarder. Min prognos för nästa år är 200 miljarder. Det är viktigt att diskutera varför statsskulden i år kommer att bryta igenom 1 000 miljardersvallen, att räntan på statsskulden med rasande fart är på väg mot 100 miljarder, att tillväxten för tredje året i följd blir negativ. Men, fru talman, den viktigaste frågan är ändå arbetslösheten. Jag är den förste att stryka under -- det är därför jag tog upp det -- att frågorna om tillväxt, efterfrågan, budgetunderskott och arbetslöshet hör ihop som, för att ta en bild, mina just nu knäppta händer. De påverkar varandra. Före statsministerns information till riksdagen hade företrädare för finansutskottet och finansministern en upplysande debatt. Jag hade hoppats kunna säga ''bra'', men jag måste använda ett annat ord. Jag tycker att debatten var olycksbådande. Stöddigheten är tillbaka. Enda vägen gäller. Det är bara tjuvhålla och bluffstopp som användes som tillmäle. Den främsta exponenten för detta var, inte förvånansvärt, Lars Tobisson. Men det smärtar mig att säga att finansministern också var åt det hållet. Det bådar inte gott för det arbete som riksdagen har att utföra. Fru talman! Hemma i Sjuhäradsbygden känner jag väldigt många människor. Varenda gång jag är hemma så ''snackar'' vi -- jag säger faktiskt medvetet ''snacka'' -- politik, i dess vidaste mening, när vi träffas på olika arbetsplatser, på möten och konferenser, inte minst i affärerna och på Stora Torget. Men jag har också andra kontakter, kalla det gärna min egen lilla ''referensgrupp''. Det är en sju åtta personer som brukar ringa till mig och som jag brukar ringa till. Det är partivänner till mig, det är politiska motståndare och sådana som jag faktiskt inte vet var de hör hemma på den partipolitiska skalan. Inför denna debatt har vi haft ett antal samtal. Jag vill gärna ha det som en utgångspunkt. I juni förra året hade vi en ekonomisk-politisk debatt här i kammaren. Jag frågade då Folkpartiets företrädare vad det var för fel om en arbetslös murare, som jag hade talat med, fick arbeta med att bygga en personalbyggnad på Borås kommuns nya deponi, deponi är detsamma som avstjälpningsplats -- inom parentes den bästa i landet. Då fick jag höra av Folkpartiets representant att det var risk för att räntan skulle gå upp om muraren fick göra det. Jag förstod aldrig det sambandet. Det skall bli intressant att höra om dagens folkpartirepresent på ett bättre sätt kan förklara för mig, även om det inte är så väldigt viktigt för mig men för muraren, varför räntan går upp om han får bygga en personalbyggnad. Med intresse skall jag lyssna till min värderade kollegas Carl-Johan Wilsons förklaring till detta samband. Muraren är fortfarande arbetslös förresten. Nu riskerar hans fru att också bli arbetslös. Hon arbetar inom sjukvården. Mannen brukar nu följa minstingen, som är på lågstadiet, till skolan. Då har han noterat att skolan faktiskt borde rustas upp. Inte så att skolan faller ihop, sådana skolor har vi inte i Borås, men en del borde göras. Han säger nu till mig: ''Jag kan inte begripa varför jag skall ha 598 spänn'' -- han säger ''spänn'' -- ''för att inte göra nånting när jag kunde vara med och reparera skolan, där min lille grabb går? Kan du begripa det? '', säger han. Nej, säger jag, det kan jag inte. Jag förstår det inte. Om jag mycket hårt försöker sammanfatta vad medlemmarna i min egen lilla ''referensgrupp'' säger till mig om tillståndet i vårt land, så blir det i rubrikform, eller kanske i telegramstil. Det måste väl vara fel att människor som inte vill något hellre än arbeta inte får göra det, när det finns saker som behöver göras. Självklart skall den som är arbetslös ha A-kassa så att hon eller han klarar sin egen och familjens försörjning. Men vore det inte bättre att använda de pengar som nu går till passivt kontantstöd till att få något uträttat? frågar man mig. Jaha, vad svarar man på det? Det går inte att köra med att det finns regler osv. Då säger man: Men det borde väl riksdagen kunna ändra. Vi måste hitta något system som gör att människor som vill och kan arbeta får bidrag till sin egen försörjning och blir skattebetalare i stället för, som de själva säger, bidragstagare. Herr talman! Jag kan inte förstå varför vårt land skulle bli rikare om färre arbetar. Det måste i rimlighetens namn vara tvärtom. Om fler arbetar blir vårt land rikare. Det är bra för både budgetunderskott och tillväxt.

Herr talman! Det finns många bedömningar av det samlade fastighetsvärdet. Det lägsta som jag har hört är ca 1 500 miljarder. Låt oss leka med den siffran. Den kan jämföras med det samlade börsvärdet som är ca 500 miljarder. Däri ingår också en mängd fastigheter. När det handlar om så ofattbara belopp och när känsligheten är så stor är det självklart att felaktiga politiska signaler kan stjälpa hela lasset. Fastighetsmarknaden kan jämföras med en koloss på lerfötter som inte får ramla. Från den senaste tiden har vi dystra erfarenheter. Marknaden diskuterar varje liten förändring blixtsnabbt. Låt oss anta att det samlade fastighetsvärdet är 1 500 miljarder. En räntesänkning med ytterligare 1 % mot vad marknaden för närvarande kalkylerar med, skulle innebära att fastighetsvärdet skulle kunna räknas upp med i storleksordningen ca 10 %. Det skulle då innebära att det samlade fastighetsvärdet skulle stiga med ca 150 miljarder vid en räntesänkning på 1 %. Jag är medveten om att det exemplet ur matematisk synpunkt kan diskuteras. Det skall ses som ett exempel på hur ytterst känslig fastighetsmarknaden är. Politiska beslut som innebär försämringar slår igenom genast och fullt ut. Beslut som innebär förbättringar räknas däremot försiktigt in i kalkylen, eftersom den politiska osäkerheten ofta är stor. Vi vet ju alla att när en så gigantisk kapitalmassa kommer i rörelse, blir det som att försöka stoppa en oljetanker. Det gäller att till varje pris undvika en sådan situation. Jag tror att krisen på fastighetsmarknaden långt ifrån är över. Vi vet också att förändringar kan slå igenom hårt och snabbt när marknaden diskonterar de nya förutsättningarna. Mycket talar nu för att kommunerna och de enskilda står på tur, inte minst vad gäller konkurser för relativt unga bostadsrättsföreningar. Ett antal allmännyttiga bostadsbolag riskerar också att komma på obestånd. I dag har vi marknadshyror på de flesta orter i Sverige eller t.o.m. en nivå som ligger över marknadshyrorna. Det innebär att det inte går att öka hyrorna överallt. I Stockholms innerstad skulle det gå, men det är många gånger svårt ute i landet. Det märks också att taket är nått när det gäller nyproduktionen i Stockholm. Kommunerna har ofta stora borgensåtaganden, vilket kan leda till att hela ekonomin kommer i gungning. Det kan i förlängningen innebära ytterligare instabilitet och minskat förtroende på kapital och penningmarknaden. En miljard i den ena änden kan i värsta fall bli mer än tio i den andra. Tyvärr är det oftast skattebetalarna som befinner sig i den andra änden. Jag tycker att regeringen snarast och med hjälp av kvalificerade bedömare skall utreda hur fastighetsmarknaden kan stabiliseras. I utredningens direktiv måste ingå att föreslå sänkning av fastighetsskatten, som är en stor bov och inte alls den mjölkkossa som många tror. Vidare bör försämringarna i bostadssubventionerna frysas till dess att räntorna har sjunkit och fastighetsmarknaden har stabiliserats. Så över till räntorna. Jag tror att regeringen är väl medveten om problemen och om vilka positiva effekter man får genom räntesänkningar, men man är oförmögen att ta tag i dem. Budgeten är för svag, och en av anledningarna till att den är för svag är att statsråden sitter på sina hjärtefrågor, vilket gör att handlingsförlamningen blir stor. Mitt tips är därför: Möblera om i regeringen och se till att budgeten kommer i bättre balans med verkligheten! I Riksbankens senaste rapport sades att räntemarginalerna är häpnadsväckande 8,5 %. De kan ha sjunkit litet nu, men de ligger ungefär fem procentenheter för högt. Det var positivt att få höra att Ann Wibble tidigare här i dag inte bara talade om marginalräntan, utan också om räntemarginaler och de problem som finns där. Bostadslåneräntorna skjuter fart så fort obligationsräntorna går upp. I det motsatta fallet går det, vänligt uttryckt, mycket trögt med sänkningar. Problemet är naturligtvis konkurrensen och problemen med de höga räntorna. Ett annat problem är bristen på kapital. Under 80 talets glada dagar märktes en av anledningarna till att priserna på fastigheter sköt i höjden, nämligen att man kunde låna utan insats av eget kapital. Man kunde i stort sett låna hundra procent efter en värdering. Bristen på kapital verkar i negativ riktning så att priserna sjunker. Om priserna blir tillräckligt låga, kommer utländska investerare att göra billiga uppköp. Det är inte fråga om att det inte är bra att utländska investerare kommer hit och handlar, men risken är nu stor att omfattningen blir alltför stor både vad gäller fastigheter och företag. Nu måste man ta tag i problemen. Jag vill därför be om skatteministerns syn på detta och höra vad regeringen är beredd att göra för att få in mer kapital på den svenska marknaden. Man måste ta tag i alla problem som finns och kanske söka okonventionella lösningar, t.ex. att låta Posten ha ett samarbete med en utländsk bank.

Herr talman! Ekonomin fungerar inte i ett vakuum, utan ingår i naturens kretslopp som en liten virvelstorm där pengar cirkulerar mellan företag och hushåll. Vi gör uttag av råvaror och energiresurser ur naturens skafferi utan att räkna det som en kostnad när vi tullar av förrådet eller när vi förorsakar miljöskador som måste betalas i framtiden. Vi är ganska bortskämda i Sverige med att kunna lösa våra problem genom att skapa en allt större kaka som vi sedan mer eller mindre rättvist vill dela på. I över 100 år har vi haft en ekonomisk tillväxt på ca 2 % per år. Perioder med stagnation eller tillbakagång har varit kortvariga. Därför är det lätt att tro att om vi bara får i gång tillväxten i ekonomin så blir de flesta problem lösta. Jag delar inte den uppfattningen. Tillväxten, om den sker på fel plats, skapar också problem av ganska allvarlig art. Om vi för ett ögonblick lämnar Sverige och ser på jorden som helhet kan vi omedelbart konstatera att välståndet är mycket ojämnt fördelat. 1,2 miljarder människor lever ungefär som vi. 1 miljard lever under den absoluta fattigdomsgränsen, dvs. de saknar allt, såväl mat som vatten. De flesta av dessa människor är barn och man beräknar att 65 000 dör varje dag. Vi kan också konstatera att miljön på jorden försämras i en allt snabbare takt. Ozonlagret tunnas ut, matjorden eroderas bort, dricksvattnet försämras, klimatet förändras, arter dör ut. Det kan ta en ände med förskräckelse. Det finns risk för att människan håller på att utrota sig själv genom att systematiskt förstöra sin egen livsmiljö. Hur kan detta fortgå utan att vi reagerar eller åtminstone här i riksdagen prioriterar debatter om den ekologiska krisen? Jag tror att det beror på att siffror saknas på den. Vi skulle behöva A-ekologi i stället för A-ekonomi och ''börsrapporter'' om hur ozonlagret går upp och ner. Vi skulle behöva grafiska bilder över matjordens minskning, så att vi kunde lägga pannan i djupa veck och kalla till krismöten när vi ser hur kurvorna dalar. Men vad är det vi mäter och oroas över? Jo, vi mäter BNP. Går siffrorna upp så gläds vi och tror att vi blir rikare och går siffrorna ner så tror vi att vi blir fattigare. Vad mäter då BNP? Ja, inte mäter det välståndet i Sverige, utan det mäter bara alla ekonomiska transaktioner, ont och gott i en osalig blandning. Om det som mäts är till nytta eller skada spelar ingen roll. Dessutom jämför vi vår tillväxt med andra länders. Och vi mäter alltid i procent. Vi bryr oss aldrig om vilken nivå vi utgår ifrån. Därför får vi i bland höra att vi halkar efter. Vi halkar ofta efter länder som är fattigare än vi, dvs. vår procentuella tillväxtsiffra är något mindre. Ändå har vi hela tiden en materiell standard som ligger skyhögt över de allra flesta länders. Är då detta så mycket att orda om? Ja, jag tycker det. FN:s konferens om miljö och utveckling konstaterade att om miljöförstöringen på jorden skall stoppas måste fattigdomen utrotas. Vad jag förstår kan detta inte ske med mindre än att klyftorna minskar och att tillväxten sker i tredje världen. Procentuellt borde den vara betydligt större där än i Sverige. Vi måste också lära oss att skilja på åtminstone tre olika sorters tillväxt. Den vi har i världsekonomin, i räntesystemet och i befolkningsutvecklingen är s.k. exponentiell, dvs. mängden fördubblar sig på allt kortare tid och det slutar i en explosion. Vi borde sansa oss och ha en ekonomi i balans och inte drömma om den eviga tillväxten. Jag inser att många blir förvånade och kanske upprörda över att jag mitt i Sveriges värsta ekonomiska kris kan stå här och säga att det är dåligt att ha tillväxt. Men jag gör det för att jag bedömer den ekologiska krisen som ännu allvarligare. Jag inser också att för att komma ur vårt akuta läge, måste vi nog ha tillväxt under några år. Men jag tänker litet längre framåt, och jag vet att när konjunkturen har vänt och vi åter står på topp kommer tillväxt fortfarande att vara vårt högst prioriterade politiska mål, oavsett partitillhörighet. Det håller inte! Vår kaka kan inte fortsätta att bli större. Men kanske kan vi baka en godare kaka. För att lösa problemen med arbetslösheten borde vi i mycket högre grad satsa på att skapa arbetstillfällen inom miljöområdet. Där har uppfinningsrikedomen varit dålig och mycket återstår att göra. Kemikalieinspektionen behöver folk för att informera i kommunerna. Ackumulatortankar behövs för dem som eldar med ved. Dessa skulle sänka utsläppen av kolväten tio gånger, och de skulle ge jobb åt många rörmokare. Detta var bara ett par exempel. Lägger vi om jordbruket mot mer ekologisk odling kommer det också att gå åt mer arbetskraft. Vi har så smått börjat inse i Sverige att vi måste övergå till ett kretsloppssamhälle och minska resursslöseriet. Men fortfarande tror vi att vi skall fortsätta att växa. Vi måste ställa oss den oudvikliga frågan: Är ekonomisk tillväxt långsiktigt uthållig, och hur ser den i så fall ut? Vilken slutsats skall man dra av det faktum att endast 500 miljoner människor kan leva på den standard som är vår om inte jorden skall drabbas av en ekologisk kollaps? Jag kan inte dra någon annan slutsats än att vår materiella standard är för hög. Den mest angelägna reformen på det ekonomiska området vore att forma en kretsloppsekonomi. Utredningen om miljöräkenskaper är ett steg på rätt väg, men det dröjer fem år innan vi får något förslag. Det känns alldeles för avlägset. Vi måste påskynda arbetet med att hitta en ekonomi, där utarmning och förstörelse av jordens kapital räknas som en minuspost. Miljöskulden beräknas uppgå till 260 miljarder i Sverige, och den ökar med 7 miljarder varje år om vi inget gör. Detta borde också räknas in i budgeten.

Värderade talman! fr.o.m. sommaren 1991 och fram till nu har svenska folket fått en ny kunskap om läget för Sveriges ekonomi. Vi minns valrörelsesommaren 1991. Den socialdemokratiska regeringens finansminister Allan Larsson bemötte Anne Wibbles beskrivning av Sveriges dåliga ekonomi. Det vänder, sade Allan Larsson. Nu beskrivs Sveriges ekonomi som ett svart hål. När Allan Larsson såg ljuset i det ekonomiska mörkrets tunnel, var det inte slutet av tunneln han såg. Det var tåget som kom. Nu har det tåget kört över oss alla, och det är fortfarande mörkt. Vi måste alla anstränga oss för att det skall ljusna för Sverige i det ekonomiska mörkret. Något drastiskt måste göras. Vår regering ägnar också en oerhört stor del av sin tid åt att finna vägar ur Sveriges ekonomiska kris. Värderade talman! Skatteuppgörelsen för några år sedan var en stor framgång för svensk ekonomisk politik. Jag trodde att vi, som stod bakom den uppgörelsen -- riksdagens socialdemokrater och folkpartister -- skulle stå fast vid uppgörelsens huvuddrag, särskilt nu när även de flesta andra partierna tycks gilla uppgörelsen. Därför blev jag besviken, när jag kunde konstatera att Socialdemokraterna i sin senaste motion om Sveriges ekonomi lade fram förslag om skattehöjningar för stora grupper av Sveriges folk i vanliga inkomstgrupper -- generella skattehöjningar utan redovisat slut. Jag inser att Socialdemokraterna i sin motion måste finansiera de förslag som kostar pengar, men jag är besviken över att den socialdemokratiska fantasin inte är större än tidigare. Vi höjer skatten. Så har socialdemokrater alltför ofta sagt i kommunfullmäktige, landsting och riksdag så länge jag minns. Tyvärr har årets upplaga av socialdemokratiska riksdagspolitiker inte kommit på något annat. Till en mycket stor del av Sveriges löntagare är Socialdemokraternas besked: Vänta inte annat än högre skatter om Nu undrar säkert en och annan varför just jag kritiserar Socialdemokraterna för att de vill höja skatten. Jag har ju själv i en motion föreslagit att skatten skall höjas för vissa. Ja, det är naturligtvis en litet märklig situation att jag, en 170:edel av regeringens i övrigt säkra underlag i riksdagen, i en motion framfört en egen idé om den ekonomiska politiken. Jag har också av Folkpartiets gruppledning fått frågan om jag kan ta tillbaka motionen. Jag tycker att det är en styrka att det är så stor generositet i Folkpartiet att en enskild riksdagsledamot utan att riskera sin ställning kan gå emot partiledningen. Jag föreslår en tillfällig skatt på 10 % av beskattningsbar inkomstdel överstigande 300 000 10 000 kr i skattehöjning enligt mitt förslag. Jag vänder mig till dem som har det allra bäst. Socialdemokraterna klämmer åt en mycket större grupp i vanliga inkomstlägen. Så här skriver jag i motionen: Det ekonomiska läget för Sverige är kärvt. Alla svenskar torde vara beredda att göra insatser för att förbättra landets ekonomi. Besparingar i statens budget försämrar privatekonomin för människor som redan har det svårt. Det är angeläget att den ekonomiska politiken utformas så, att även s.k. höginkomsttagare ökar sitt bidrag till statens inkomster. Nu säger de som kritiserar mig att det som jag föreslår är ett avsteg från skatteuppgörelsen och att jag därmed faller under samma dom som de skattehöjningsföreslående socialdemokraterna. Värderade talman! Regeringen -- och därmed vi, som utgör dess underlag i riksdagen -- får nu stark kritik för att landets ekonomiska problem drabbar dem som har det svårast. Jag förutsätter att de flesta, som inte hör till de hårdast drabbade grupperna, gärna accepterar ett tillfälligt skatteuttag för att visa att solidaritet även finns hos höginkomsttagare. Mitt förslag innebär också att ett eventuellt beslut om en extra beskattning formuleras så att det klart framgår att beslutet enbart gäller det närmaste budgetåret och att några nya beslut inte skall behövas för att beskattningen därefter åter skall ske enligt skattereformens principer. När jag skrev motionen trodde jag att den här extra beskattningen av höginkomsttagare inte skulle ge något nämnvärt till statskassan utan endast ha symbolisk betydelse. Jag förordade av moraliska skäl en extra skatt för dem som har det allra bäst. Jag tycker fortfarande att det är viktigt att riksdagens budskap till svenska folket skall vara att inte enbart de som har det svårast skall få det sämre innan alla får det bättre. Nu har riksdagens utredningstjänst hjälpt mig och räknat ut att den samlade inkomstsumman för inkomsttagare med en statlig beskattningsbar inkomst över 300 000 kr 1990 uppgick till ca 56 procentenheter för denna inkomstgrupp skulle det ge nästan 6 miljarder kronor -- 6 tusen miljoner kronor -- till statskassan. Uppgifterna är hämtade från Statistiska centralbyråns senast publicerade inkomststatistik. Värderade talman! När jag nu vet att denna tillfälliga beskattning av dem som har det allra bäst, ger så mycket som ca 6 miljarder kronor till statskassan, inser jag att mitt förslag inte längre har enbart symboliskt värde. Nu tror jag faktiskt att stora grupper i Sveriges riksdag kan känna sympati för förslaget. Jag kommer därför att arbeta för att få en sådan uppslutning kring det här förslaget att riksdagen beslutar ta in de här 6 miljarderna till statskassan utan att därmed fatta principiellt beslut om avsteg från skattereformens skatteskalor. Jag fick en fråga från Arne Kjörnsberg. Jag ser emellertid att han har begärt ordet igen, och jag kan därför kanske svara på den samtidigt som jag svarar på det som han tänker fråga om nu.
Herr talman! Där ser man vådan av färdigskrivna manuskript. Då blir det aldrig någon tid över för att svara på frågor. De 6 miljarderna måste vara fel, i varje fall om avsikten är att den 10-procentiga ökningen av statsskatten skall utgå på beloppet över 300 000 kr. Då måste det vara fel. Det är fel på minst en decimal, skulle jag gissa. Men ni kan väl tala med utredningstjänsten på nytt. Carl-Johan Wilson, vad är reavinstskatt, aktievinstskatt, omsättningsskatt på aktiehandel, arvsskatt, gåvoskatt och förmögenhetsskatt? Jo, det är där som ni, Carl-Johan Wilson, har gjort avsteg från skattereformen. Tala om besvikelse. Vem skall känna störst besvikelse, Carl-Johan Wilson eller jag, för att vi nu föreslår en höjning av statsskatten som skulle inbringa omkring 4 miljarder kronor?
Herr talman! Arne Kjörnsbergs och andras uppfattning när de angriper regeringspartierna för sådana saker, är att om Socialdemokraterna hade fått igenom sin idé, hade läget för Sverige varit bättre. Men så är det inte. Det är inte trovärdigt att man från socialdemokratiskt håll går ut och angriper den borgerliga regeringen för alla problem som har uppstått i svensk ekonomi nu. Det är som att stå ute i duggregn och iaktta översvämningar som finns runt omkring och säga att det är duggregnet som är orsaken till översvämningen. Visst duggregnar det fortfarande, men marken är vattensjuk, och det beror på det gamla regnet. Jag är inte här som representant för Folkpartiets skattepolitik, utan jag är här för att kommentera min motion. Det finns andra här som kan svara på frågor av det slag som Arne Kjörnsbergs.
Herr talman! Jag bara kommenterar att Carl-Johan Wilson var besviken på mig, därför att jag tillhör det parti som vill höja statsskatten med en summa som motsvarar 4 miljarder kronor för dem som ligger över brytpunkten. Det var då jag räknade upp detta. Jag skall emellertid räkna upp något annat. Reavinstskatt, arvsskatt, gåvoskatt och något mer har redan höjts. Det beslutades vid överenskommelsen i höstas. De höjdes från 25 30 procentenheter. Jag är därför litet mindre besviken nu. Men det var väl under galgen. Frågorna om räntan och muraren får jag vänta med tills nästa gång som Carl B Hamilton deltar i debatten.

Värderade talman! Det känns litet snopet att stå här i kammaren och debattera med den skatteminister vars verksamhet jag själv vill känna mig som ett underlag för. Skatteminister Bo Lundgren agerar dock här utifrån en sakligt ekonomisk ställning som han besitter. Jag har med min motion agerat utifrån moraliska skäl. Det är viktigt att Sveriges riksdag ger signaler till svenska folket, vilka tydligare än som hitintills varit fallet visar att vi erbjuder också dem som har det allra bäst att bidra vid de tillfällen då alla som har det svårt upplever att situationen har blivit mycket svårare för dem.

Värderade talman! Nej, om följden blir vad statsrådet Lundgren här befarar, är det naturligtvis svårt att säga att förslaget är bra. Jag har faktiskt funderat över om jag skulle lägga fram min motion. Jag möttes då av alla de argument som stämmer med de argument från andra som statsrådet här nämnde. Men egentligen har jag inte funnit några argument som talar mot den moraliska del av projektet som jag haft som första grund. Jag har talat med ganska många personer i de aktuella inkomstlägena. Men jag har bara träffat på en person som tyckte att det var fel att göra en insats. Alla övriga som jag har talat med har sagt: Ja, det är klart att vi också kan vara beredda att göra någon insats. Jag känner en viss stolthet över att här i kammaren kunna säga att det finns ett utrymme för den här typen av resonemang även inom regeringspartierna. Jag hade kanske inte trott att vi skulle behöva föra detta resonemang här i kammaren. Men när det nu kan komma med i riksdagens protokoll känner jag en viss glädje över det som kunnat sägas här. Jag tänker arbeta vidare för att en sådan här inriktning som visar riksdagens ansvar för en moralisk inställning i dessa frågor hålls vid liv i debatten.

Herr talman! Ordet kris är ett ofta missbrukat ord. Men ibland är beteckningen helt korrekt. Så är det beträffande ''bankkrisen'', som numera inte bara handlar om bankteknik. Saken har utvecklats till en allvarlig medborgerlig förtroendefråga som riskerar att undergräva tilltron inte bara till bankväsendet utan även till rättssamhället. Bankkrisen kan helt enkelt liknas vid ett bottenlöst ''träsk''. Men det är närmast omöjligt att kortfattat redovisa alla nödvändiga åtgärder här och nu. Jag skall dock peka på några huvudpunkter som gäller utkrävandet av ansvar, förebyggande åtgärder och avveckling av krisen. Särskilt handlar det om allmänhetens misstroende. Bankkrisen skyller alla på alla. Ytterst skyller man på ''klimatet'', och då menar man väl inte solen utan tidsandan på det ekonomiska området. Men huvudansvaret åvilar bankerna, med något undantag. Det är fegt att skylla ifrån sig på avregleringen av kredit och valutamarknaderna. Även om vissa lagregler försvinner, borde i vart fall moral och etik finnas kvar hos normalt hederliga människor och inte ersättas av en kriminalitet av aldrig tidigare skådad omfattning. Medansvar bärs av obegripligt ''lojala'' Denna myndighet var -- sitt namn till trots -- oacceptabelt passiv mesta tiden, och inte ens så sent som under hösten 1992 såg man någon anledning att initiera en polisiär granskning av bankkrisen. En rättslig granskning har nu trots allt påbörjats och måste omfatta alla inblandade. Alla utan undantag måste bära sitt ansvar för sitt handlande. Resultatet måste bli straff, skadestånd, hävning av oskäliga avtal samt ''sparken'' från misskötta tjänster. Herr talman! De inblandade har förhoppningsvis redan lärt sin läxa. Men genom att utkräva ansvar förstärks allvaret, och samtidigt uppnår man en viktig förebyggande effekt inför framtiden. Dessutom behövs det uppenbarligen en omfattande särskild satsning på förebyggande åtgärder för att vi skall slippa en återupprepad bankkris. Främst handlar det om en reorganiserad och kompetensförstärkt finansinspektion med en kraftfull tillsynsfunktion. Dessutom krävs det väsentligt ökade insynsmöjligheter och en kraftigt förstärkt revisorsroll inom bankväsendet. Bankakuten var nödvändig då den tillskapades för att garantera betalningssystemet men får inte missbrukas för att garantera banksystemet. Bankakuten och dess verksamhet är förenade med många och stora nackdelar. Det är principiellt betänkligt att ha statligt beroende banker. Risken för en permanentning av Bankakuten är överhängande. Bankakutens verksamhet äventyrar konkurrensneutraliteten mellan bankerna. Dessutom tycks det statliga garantiåtagandet få en oöverblickbar omfattning utan rimligt hopp om återbetalning från bankerna. Allt detta drabbar ytterst alla oskyldiga skattebetalare. Därför är det nödvändigt med det åtgärdsprogram som närmare beskrivs i min motion till riksdagen. Där krävs åtgärder i tre steg, nämligen: 2. En banklag införes med krav på garantier från bankerna, inte från staten, till kundernas säkerhet. 3. Olönsamma svenska banker får skyndsamt avvecklas i ordnade former med kundgaranti. Kraftfulla signaler av sådant innehåll efterlyses för att vi skall komma ut ur bankkrisen. Detta skulle också stoppa ''trollerikonster'' och ''hästhandel'' där bankdirektörer försöker ''roffa åt'' sin bank största möjliga garantibelopp. För övrigt behöver en avveckling av olönsamma banker inte vara destruktiv, utan den kan göras konstruktiv och öka lönsamheten hos de återstående bankerna. Herr talman! Bankkrisen har blivit särskilt allvarlig genom att en allvarlig misstanke nu sprider sig i allt bredare kretsar i vårt samhälle. Innebörden är att det skulle saknas verklig vilja att klarlägga bankkrisen och att försök t.o.m. gjorts för att mörklägga händelseförloppet under krisen -- allt på grund av att många av samhällets toppar är mer eller mindre inblandade i bankkrisen. Sådan kritik har även drabbat tidigare och nuvarande regering. Ytterst måste därför riksdagen -- som det skattebetalande folkets representant -- med kraft engagera sig i bankkrisen och dess vida konsekvenser i samhället. Mot denna bakgrund föreligger synnerligen starka motiv för riksdagen att tillsätta en medborgarkommission med opartisk sammansättning och bred kompetens med tillgång till svensk och utländsk expertis.

Högt värderade talman! Inom Finansdepartementet beklagar man sig med all rätt över bankernas bristande kompetens. Finansministern ondgjorde sig tidigare i dag över bankernas stora marginaler. Hennes kritik går delvis tillbaka till hennes eget fögderi, där man inte fått bankerna att tänka samhällsekonomiskt. Hittills har det svenska finansiella systemet av staten erhållit runt 60 miljarder -- en siffra som väntas stiga till 200 miljarder. Gudskelov har vi äntligen fått en Akutchef, som dock i sin första TV intervju verkade något förskräckt inför sin uppgift. Det kan man förstå. Han behöver hålla huvudet kallt när bankernas dans kring guldkalven staten skall börja. Kurserna på bankaktierna har redan börjat rusa i höjden, då marknaden redan intecknat bankgarantiernas alla fördelar. Det är obegripligt, då bankerna är de stora förlorarna. Det är bankernas ledningsgrupper, styrelser och revisorer och, inte minst, Finansinspektionen som genom inkompetens och släpphänthet förorsakat dagens krissituation. Bankerna har under många år hänsynslöst utnyttjat sin oligopolsituation. Oskrivna lagar har gällt. Räntemarginalen måste vara 7 %, mot Tysklands ca 2 %. Skillnaden, 5 %, illustreras av mitt eget företag, som i går betalade 16 % ränta i Stockholm. I dag gällde 11 % i Hamburg. Varför skall jag göra investeringar i Sverige när skillnaden är 5 % och speciellt som Socialdemokraterna föreslagit att arbetsgivaravgifterna och marginalskatterna skall höjas? Då har man inget incitament att stanna kvar i landet med sina investeringar. medlemmarna. En tredjedel av dessa deklarerade klart missnöje, framför allt beträffande räntorna. Man anser i likhet med Ny demokrati att bankerna måste känna sitt ansvar för samhällsekonomin. Det är rimligt att begära att de banker som drar fördel av statens krediter måste förbinda sig att arbeta med internationellt konkurrenskraftiga räntor. Som en absolut sista utväg för att tvinga fram lägre räntor återstår inget annat än att staten som ersättning får garantier och genom riktade nyemissioner går in som tillfällig minoritetsaktieägare i bankerna. När konjunkturen sedan vänder och vinsterna kommer tillbaka skall staten vara tvungen att erbjuda sina aktier till i första hand bankens gamla aktieägare. Detta betyder att staten ges goda möjligheter att få avkastning på sitt investerade kapital. I pressen har vi nyligen läst vilka släta figurer de politiskt tillsatta representanterna i bankstyrelserna utgjorde. Det är en välgärning att regeringen har stoppat de politiska utnämningarna. Mot denna bakgrund är det med viss oro vi nu har förstått att regeringen har valt att ge Bankakutens styrelse en viss politisk anstrykning genom att bl.a. utnämna den i och för sig förträfflige Odd Engström till ordförande. Eventuellt kan finten vara att gentemot utlandet markera den politiska enigheten beträffande Bankakuten. Det är viktigt. Jag frågar Bo Lundgren: Skall Bankakuten politiseras? Vidare frågar jag om han är beredd att bekräfta att regeringen i framtiden kommer att välja styrelseledamöter enbart på basis av kompetens och skicklighet och inte på politiska meriter. Många inom Ny demokrati känner olust inför de stora belopp som en sanering av det svenska banksystemet kommer att kosta. Jag har tidigare nämnt 200 miljarder kronor. Regeringen och dess akut har med rätt eller orätt från riksdagen erhållit ett carte blanche att spendera ett ospecificerat, men mycket stort, antal miljarder, mot löfte att riksdagen får regelbunden rapportering. I orätta händer kan detta carte blanche-vapen missbrukas. Vi skulle därför gärna ha sett att riksdagen i stället hade fått göra sin stämma hörd med regelbundna mellanrum och därvid fått godkänna alla större, mångmiljardkrävande, avtal. I dag finns emellertid inga restriktioner för regeringen och dess akut. Det är fritt fram, och jag kan endast uppmana Bo Lundgren att umgås varligt med sitt carte blanche. Om inte kan han lätt få ett carte rouge, ett rött kort, och förvisas till utvisningsbåset, långt ifrån den varma regeringsbänken.

Herr talman! För mig som är småföretagare är småföretagens och de medelstora företagens problem speciellt viktiga. Det går inte att leva med en 5 % för hög ränta. Jag tycker inte att regeringen har haft ett tillräckligt kraftfullt språk gentemot bankerna. En regeringen närstående bank har sagt upp mitt bolags checkräkningskredit med enda motivering att det skulle vara ''company policy''. Jag har gudskelov ett mycket lönsamt företag. Regeringen borde inte acceptera detta beteende. I ert ställe skulle jag sätta statens egen bank under tryck och säga till att den inte får lov att utan orsak säga upp checkräkningskrediter osv. Om man gör detta skulle jag vilja föra in den bankombudsman som vi har talat om tidigare. Det har beslutats om en utredning som vi avvaktar. Jag tror att han behövs mycket snabbt, inte bara för allmänheten utan också för småföretagarna. De skall känna att de kan vända sig till någon för att få sin rätt. Jag tror att regeringen skall instruera sin egen bank att sänka räntemarginalen. Om den banken sänker med hälften, tvingas de andra bankerna att följa efter. Det är ett rättvisekrav att regeringen går i spetsen för att få ned räntemarginalen, vilken är ytterligt besvärande och störande. Man måste på något sätt få ned räntorna, annars får vi inte fart på Sverige igen. Slutligen vill jag säga någonting om de 200 miljarder kronor som det skulle kosta att sanera banksystemet. Summan är naturligtvis en gissning. Det kan bli 100 miljarder. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att denna investering, som kommer att bli mycket stor, inte finns med i finansplanen. Jag vet inte hur regeringen har tänkt att behandla dessa miljarder. Oavsett om det rör sig om 50, 100 eller 150 miljarder måste de finnas med i bokföringen på något sätt.

Det Bo Lundgren sade om räntemarginalen är väldigt viktigt. Jag vidhåller i alla fall att man måste tvinga en bank att sänka räntemarginalen. Det är givetvis Nordbanken man skall tvinga. Jag tror att man skall acceptera att banken kommer att gå med förlust. Det kan röra sig om ett visst antal 100 miljoner. Jag accepterar det mycket gärna, om vi på så sätt kan få i gång investeringsverksamheten i företagen i Sverige. Jag är övertygad om att det är en mycket bättre idé att driva Nordbanken med förlust och sänka räntorna med t.ex. 3 %. Dessutom tycker jag att Bo Lundgren verkligen skall försöka att få hit någon utländsk bank som kan ta hand om t.ex. Gotabankens kontorsnät. Det gör han kanske. Det är bara genom konkurrens man kan få ned räntemarginalerna och få ett normalt banksystem igen. Jag tycker att Bo Lundgren och hans gossar har gjort ett mycket gott jobb när de försökt rensa i det augiasstall bankkrisen utgjort. Jag värdesätter speciellt den utredning som skall kartlägga eventuella oegentligheter och analysera orsakerna till bankkrisen. Det är väldigt viktigt att arbetet kommer i gång. Jag vill inom parentes säga att Ny demokrati i en motion har föreslagit att regeringen skall undersöka om banksekretessen vid behov kan upphävas för att ytterligare förbättra möjligheterna att kartlägga alla oegentligheter.

Herr talman! Jag vill först ge en eloge till Bo Lundgren -- vi kan kalla honom för bankministern -- för att han först och främst är närvarande i den här debatten. Det visar på en öppenhet som verkligen behövs. Hans uppgift har verkligen inte varit avundsvärd. Han har inte tiggt om att få ta hand om dessa frågor, och han gör en enorm arbetsinsats som är värd all respekt. Jag noterar också med tacksamhet att vi är eniga om en del saker. Vi är faktiskt eniga om att bankakuten skall inrättas. Vi är uppenbarligen också eniga om att olönsamma banker skall avvecklas. Jag antar att det skall ske så snart som möjligt. Det vore bra om jag kunde få några ytterligare synpunkter på detta. Jag har försökt att marknadsföra att det inte längre handlar om bankteknik. Det handlar om ett allmänhetens misstroende mot hela systemet -- mot ''sörjan'', för att använda bankministerns eget ord. Det är fråga om allmänhetens förtroende för rättssamhället. Jag har därför föreslagit att man skall inrätta en medborgarkommission. Kommissionen skall ha till uppgift att för svenska folkets räkning nära följa dessa frågor, dvs. utkrävandet av ansvar, förebyggandet av upprepning och avveckling av krisen. Det här skulle innebära att den medborgerliga kommissionen också skall följa den nytillsatta ekonomiinriktade utredningens arbete. Kommissionen skall ha en självklar rätt att föreslå de åtgärder som behöver vidtas. Dessutom skall kommissionen offentligt avlägga kontinuerliga rapporter. Enkelt uttryckt skall kommissionens roll vara att fungera som folkets rättssäkerhetsgaranti. Det handlar alltså inte bara om bankteknik. Det är mot denna bakgrund man skall se den motion jag har väckt i frågan. Jag har där klarlagt ett åtgärdsprogram i tre punkter, som inkluderar frågan om avveckling av banker. Det hade varit intressant att få en något mer preciserad uppfattning om detta från bankministerns sida. Som jag sade i mitt huvudanförande behöver avveckling inte vara destruktivt. Avveckling kan vara konstruktivt. Det gäller att genomföra avvecklingen så snabbt som möjligt för att undvika fortsatta driftsförluster. Den framtida bild man kan se är minskade marginaler för svenska banker. Bredden är för stor, och den måste minskas. Därmed minskar också möjligheterna att återbetala kreditförlusterna. Man riskerar då att systemet permanentas. Jag talar nu bara om svenska banker. När de utländska bankerna, som är vana vid en helt annan marginal, kommer in i det hela blir det ännu tuffare.

Herr talman! Bo Lundgren och jag debatterade dessa frågor innan propositionen lades fram. Vi hade en debatt den 27 november, och jag framförde i stort sett samma synpunkter som i dag. Jag säger än en gång att vi är eniga om att bankakuten skall inrättas. Men nu handlar det om dess avveckling, dvs. ett ordnat återtåg. Det har inte med propositionen att göra, utan det är fråga om nästa steg. Jag hade hoppats att vi egentligen inte skulle vara oeniga i frågan. Jag har förstått att Bo Lundgren inte riktigt tror på avveckling av banker. Han säger att då får väl alla banker avvecklas eftersom de alla är olönsamma. Låt oss för enkelhetens skull säga att det finns tio olönsamma banker. Om två, tre, eller fyra banker avvecklas, blir effekten att de andra bankerna blir mer lönsamma. Det är egentligen fråga om ett företagsekonomiskt ABC. Man kan tycka vad man vill om denna motion -- bra eller dålig. Jag tänker inte ägna mig åt betygsättning. Men jag är i gott sällskap. Jag har här Konjunkturrådets rapport av SNS, som är kanske det bäst välrenomerade ekonomiska institutet i Sverige. Där finns framstående ekonomer, t.ex. Hans Tson Söderström. Där finns också regeringens ekonomiska guru, nämligen Assar Lindbeck. De skriver i stora svängar likadant som jag gör -- fast boken kom ut senare. Men det ligger alltså mycket mer av sakkunskap bakom. Jag känner att jag befinner mig i gott sällskap.

Herr talman! Jag kanske skall överraska statsrådet genom att vara vänlig. Det är vänliga timman. Statsrådet sade att finanskrisen måste tas på största allvar. Jag tycker att statsrådet har alldeles rätt. Det är avgörande att statsrådet har den inställningen. Här finns såvitt jag förstår en mycket bred politisk enighet. En av de stora bankerna -- eller för att tala i klartext, den nye mannen från Wallenbergsfamiljen i S-E-banken -- tyckte i massmedia häromveckan att detta var ett fiffigt sätt att få statligt stöd. Nu tycker jag att statsrådet mycket klart deklarerade, och jag instämmer helt i det, att det främst är det egna kapitalet som skall tas i anspråk. Först därefter kan det bli fråga om statliga insatser. Det är mycket bra att statsrådet gör de i och för sig självklara deklarationerna. Statsrådet har gjort det vid flera tillfällen, men det kan nog inte sägas för ofta. Får jag bara sticka upp ett litet varningens finger när det gäller att analysera orsakerna till finanskrisen. Den historieskrivning som statsrådet i talarstolen gjorde en inledning till kan vara litet farlig. Det har varit finanskris i USA, finanskris i Japan, finanskris i England, i Norge och i Finland. Det har säkert varit det i flera länder, vilket statsrådet känner till mycket bättre än vad jag gör. De grundläggande förhållandena vad gäller skatter, marginalskatter och avdragsmöjligheter är något olika i dessa länder. Man kanske gör det alltför lätt för sig om man inte vidgar perspektivet en smula. Men det kommer kanske de medarbetare som statsrådet kommer att använda sig av att göra. Jag håller självfallet med om att vi skall lära oss av vad som har hänt, till båtnad för samhället, skattebetalarna och även för banksektorn. Herr talman! Innan jag avslutar mitt anförande vill jag tacka statsrådet för det vänliga brev som jag fick mellan jul och nyår där statsrådet tackar mig för mina värdefulla insatser i den bank som inte behöver ha något stöd, samtidigt som statsrådet talar om för mig att mitt mandat upphör.

Herr talman! Statsrådet sade avslutningsvis att detta förtjänar att upprepas. Jag utgår ifrån att statsrådet inte menade att det skulle upprepas för att jag skulle förstå det. Där är vi helt överens. Jag tycker att det är bra att statsrådet Bo Lundgren säger detta gång på gång. Det kan inte sägas tillräckligt många gånger. Jag håller med om det som sades om USA. Det berodde till en del på lån till Latinamerika. Men alla de sparbanker som gick omkull i USA hade ju inte lånat ut pengar till Latinamerika. Det finns många olika orsaker. Jag var i Japan för ungefär två och en halv månad sedan och talade med en del bankmän där. De talade om att fastighetspriserna i Tokyo-området har gått ner med 60 % på tre år. Aktievärdet på Tokyobörsen har gått ner med 50 % på ungefär lika lång tid. Orsakerna är därför troligen litet olika på olika ställen. Jag vill på nytt understryka att analysen är viktig och att vi måste lära oss av den. Vi skall inte ha några förutfattade meningar. Men det kanske statsrådet inte har.

Herr talman! Den 1 januari 1993 blir ett datum som kommer att gå till den svenska skattehistorien. Då genomfördes den förmodligen kraftigaste skattehöjningen i Sveriges historia. Den som genomförde denna skattehöjning var den moderate skatteministern i den moderatledda regeringen. Detta är naturligtvis någonting som kommer att uppfattas som ett jättelikt svek av de moderata väljare som trodde på Bo Lundgrens och Carl Bildts högtidliga och ibland litet yviga löften om skattesänkningar. Men det värsta är nog ändå att den stora koncentrationen av skattehöjningar förstärker de nedåtgående tendenserna i den svenska ekonomin. Efterfrågan minskar drastiskt liksom konsumtion och produktion. Vi socialdemokrater har därför föreslagit att någon eller några av skattehöjningarna skall senareläggas till den 1 Då hade vi kunnat undvika den kraftiga sänkningen av inhemsk efterfrågan som vi nu har att se fram emot under 1993. Det hade varit ett konstruktivt bidrag till den krispolitik som nu måste formas. Vi socialdemokrater lämnar även andra bidrag till krispolitiken, t.ex. alla de offensiva åtgärder som vi föreslår för att få tillväxt i ekonomin och som också ökar sysselsättningen. Jag skall för min del uppehålla mig vid ett annat av krisens kännetecken, nämligen ett budgetunderskott som växer med en förfärande hastighet. Det måste vi ovillkorligen göra någonting åt. Då handlar det naturligtvis om besparingar och indragningar. De kommer att kännas för alla och envar, mest för låginkomsttagarna som redan i dag lever under knapphetens kalla stjärna. Det handlar emellertid också om att öka samhällets inkomster. Här kommer skattepolitiken åter in i bilden. Vi socialdemokrater föreslår ett antal skattehöjningar fr.o.m. 1994. Det gör vi naturligtvis för att dra in pengar till staten och förbättra budgetsaldot, men vi gör det också av rent fördelningspolitiska skäl. Vi menar att det inte är möjligt att genomföra stora besparingar som drabbar låginkomsttagarna utan att samtidigt lägga en förhållandevis stor del av krisens bördor på höginkomsttagarna. Våra förslag till skattehöjningar begränsar sig därför nästan uteslutande till de högavlönade, kapitalägarna och företagen. Vi föreslår t.ex. att statsskatten, dvs. den delen av skatten som ligger över brytpunkten, skall höjas med i storleksordningen fyra miljarder kroner. Exakt hur det skall ske och om det skall vara en permanent eller tillfällig skattehöjning vill vi gärna diskutera med övriga partier i skatteutskottet. Vi tror att det finns en stor förståelse för en sådan solidaritetsskatt i Sverige. Vi vet också att det finns en relativt stor parlamentarisk uppslutning bakom tankarna på en sådan värnskatt, för att använda ett begrepp som också har förekommit i debatten. Ledande centerpartister har begärt en sådan skatt och redan utlovat sitt stöd för den i riksdagen. Även Kdsledningen är positiv till tanken, och det finns åtminstone en folkpartimotion med krav på en värnskatt. Vi vet ju att motionären redan i dag bara för några minuter sedan engagerat har pläderat för sin sak. Vi föreslår också att förmögenhetsskatten skall vara kvar. Det får uppfattas som direkt stötande att, som den borgerliga regeringen föreslår, avskaffa den skatten i en tid då budgetunderskottet är högt och solidariteten sätts på prov. Vi socialdemokrater föreslår därför att skatten på stora förmögenheter inte bara behålls, utan också reformeras så att den blir effektivare och rättvisare. Vi tycker också att det är upprörande att de borgerliga, trots höstens krisuppgörelse, nu talar om att sänka skatten på kapitalinkomster. Det är statsfinansiellt lättsinnigt och fördelningspolitiskt orättfärdigt. Sammantaget innebär våra skatteförslag en budgetförstärkning på 6,7 miljarder kronor budgetåret 93/94 och 14,8 miljarder på litet längre sikt. Det är en nödvändig åtgärd för att komma till rätta med vårt gigantiska budgetunderskott, men det är inte tillräckligt. Vi måste också se till att folk verkligen betalar sina skatter. I dag kan man konstatera att det är litet si och så med den saken. Det rör sig om åtskilliga tiotals miljader kronor som går samhällets näsa förbi genom en omfattande ekonomisk brottslighet. Samhället kan inte längre vara passivt. Kraftfulla åtgärder måste sättas in. Vi föreslår sådana åtgärder av både organisatorisk och ekonomisk art. Vi föreslår t.ex. att 100 miljoner kronor anslås till en intensifierad kamp mot den ekonomiska brottsligheten. Det är, herr talman, väl använda pengar som på sikt kommer att betala sig flera gånger. På det viset blir kampen mot ekobrotten också ett viktigt inslag i kampen mot den ekonomiska krisen.

Herr talman! En talartid på 6 minuter tvingar oss ledamöter att koncentrera våra anföranden. Men det räcker med kortare tid för att konstatera att skattesystemet har misslyckats med sin grundläggande uppgift, nämligen uppgiften att finansiera de offentliga utgifterna. Statsskulden spränger snart 1 000-miljardersvallen. I Isaksson bok, som heter När pengarna är slut, och som vi ledamöter följdriktigt fått oss till skänks av en anonym donator, kallas misslyckandet för ''julaftonsteoremet''. Dvs. i valet mellan ökade utgifter och sänkta skatter har Sveriges riksdag erbjudit väljarna både och. Nu skall skattebetalarna dessutom betala för allt det som direktörerna, aktörerna och i förekommande fall svindlarna ställt till med på banken både före och efter tre. Vi har nyss hört den debatten här i kammaren. Herr talman! Alla kan göra fel, men man har alltid skyldighet att göra om när det gått snett. Därför har man rätt att göra om i skattereformen. I dag vet vi att skattereformen är underfinansierad. Jag förutsätter, herr talman, att mina meddebattörer erkänner detta. Men vad har Hedfors, Johansson och Franzén för uppfattning om storleken på kassabristen i skattereformen. Det vore oerhört intressant att få det klarlagt i den här debatten. Jag hävdar att den direkta underfinansieringen ligger i intervallet 15 20 miljarder. Det är den direkta underfinansieringen. Jag påstår inte att alla som inte säger något i denna fråga, skall tolkas som att de erkänner att jag har rätt. Det kan också vara så att de inte har någon åsikt eller att de tycker att detta är en mindre viktig fråga. Det är ju också ett slags svar. Jag menar att politikerna har rätt, ja till och med skyldighet, att göra om i skattereformen. Anser man sig ha rätt eller vara tvungen till att göra om i alla välfärds och socialförsäkringssystem, kan inte den enda fixpunkten vara skattesystemet oföränderlighet. Vänsterpartiet har lagt fram förslag om betydande utgiftshöjningar. Det är utgifter för jobb och rättvisa. Vi kunde valt att föreslå att våra satsningar på känt manér skulle finansieras med dynamiska effekter. Vänsterpartiet har inte gjort så. Vi vet att fler i arbete, dvs. ekonomisk tillväxt, skapar ökade inkomster och minskar utgifterna. Men vi är avvanda från tron på ''kvick-fix''-metoder, och vi tror inte att politik skall presenteras som bokföringskonster. Nej, herr talman, det finns inget sådant som en gratis lunch. På den punkten har nyliberalerna rätt. Det är bara synd att nyliberalerna inte förstod att också skattesänkningar kostar. Vänsterpartiet har anvisat en realistisk finansiering. En finansiering främst genom ökad inkomtsbeskattning och genom en återställning av arbetsgivaravgifterna, om än inte fullt ut. Detta är rimliga förslag. En höjd inkomstskatt är rimlig, eftersom sänkningen av inkomstskatterna inte blev finansierad. En höjd inkomstsskatt är rimlig om den utformas så att den hårdast drabbar de som har de bästa inkomsterna. I debatten har detta kallats många ting, bl.a. solidaritetsskatt. Det är ett bra ord. Det är en fråga om solidaritet från dem som har det bra, med dem som har litet. Det är en fråga om solidaritet med kommande generationers skattebetalare. Dagens barn skall inte behöva betala för föräldrarnas, skall vi kalla det misstag, eller bara skattesänkningar. Troligen så kommer någon i dagens debatt att säga att Sverige inte kan klara underskott genom höjda skatter, utan att det gäller att spara och skapa tillväxt. Den som säger så har rätt, men bara till två tredjedelar. Det fullt rätta svaret, rätt till tre tredjedelar, är att Sverige måste spara, få fart på tillväxten, men också höja vissa skatter. Det är den bistra medicinen. Det går att utforma en skattepolitik som klarar att finansiera utgifter och minska inkomst och förmögenhetsklyftorna. Det går att göra det utan att döda investeringsviljan och göra det omöjligt för industri och annat näringsliv. Vänsterpartiet har anvisat sådana förslag. Gårdagens debatt har av vissa recenserats som en debatt med många låsningar, men alla lås kan öppnas. Jag tror, herr talman, att Vänsterpartiet har en nyckel på skatteområdet, kanske rent av en dyrk. Vänsterpartiet har länge föreslagit att grundavdraget skall trappas av så att det är slopat för inkomster över brytpunkten, dvs. fullt grundavdrag för låginkomsttagare, men inget grundavdrag för de som tjänar bra. Möjligheten att göra något åt grundavdraget antyds också i i regeringens finansplan på s. 28. Ett slopat grundavdrag enligt Vänsterpartiets förslag slår hårdast mot högre inkomster, men -- och här kommer poängen -- det höjer inte marginalskatten över 50 procent. Här finns en öppning, som Socialdemokraterna också borde se. Inte heller Folkpartiet -- inte ens Kjell Johansson -- kan hävda att förslaget bryter mot skatteuppgörelsen. Förslaget innebär en inkomstförstärkning på ungefär 8 miljarder kronor. Det är en förstärkning som till stor del kan falla ut i kommunsektorn, något som borde tilltala Centerns Ivar Franzén och kds Harry Staaf. Herr talman! Sverige har stora problem. Det vore bra om vi politiker i vart fall på skatteområdet kunde gå före och visa att man kan komma långt med kreativitet -- och vilja.
Herr talman! Jag tänkte att jag kortfattat skulle kommentera Lars Bäckströms fråga om hur stor kassabristen är till följd av skattereformen. Det är nog inte någon som kan svara på det i dag, men att det finns en kassabrist är väl ganska klart, likaså att en mycket stor del av den bristen beror på uteblivna dynamiska effekter. Vi socialdemokrater trodde nog inte att det skulle bli särskilt stora dynamiska effekter. Vi gissade, kan man väl säga, att de skulle bli i storleksordningen 5 miljarder. Vi vet att det finns företrädare för andra politiska partier här i kammaren som har gissat på betydligt större dynamiska effekter, i något skede upp mot 40 Men 5 miljarder var kanske en realistisk siffra i den situationen, och att det inte har blivit några dynamiska effekter är väl ganska självklart med tanke på den konjunktur som vi har nu. Det finns helt enkelt inga nya jobb att ta. Vi hade hoppas att det statsfinansiella utfallet av skattereformen skulle bli föremål för en seriös utvärdering. Därför tillsatte vi en särskild kommitté, den s.k. Kusken, för att titta på de här sakerna. Kanske kan Bo Lundgren säga någonting om det i sitt anförande. Det är min förhoppning att Kusken skall få möjlighet att arbeta med sådana här saker framöver. Sedan vill jag också säga att om nu skattereformen är underfinansierad, då passar det ju som handen i handsken med den solidaritetsskatt som vi socialdemokrater har föreslagit. Den skulle åtminstone fylla ut en rätt stor del av kassabristen som Lars Bäckström talar om.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Lars Hedfors säger att de dynamiska effekterna inte infann sig. Nej, Det är för förvisso sant att de låter vänta på sig. Men jag tror inte att det kan vara korrekt att bara skylla på bristen på dynamik. Om man bara gör det, är i så fall underfinansieringsdelen 5-7 miljarder. Det är faktiskt inte mer än så som stod konterat på dynamiska effekter. Jag vill säga att den direkta underfinansieringen ligger i intervallet 15-20 miljarder. Sedan finns det en så att säga negativ dynamisk effekt, som antagligen står för vida större del av underskottet i statsbudgeten. Hushållen fick behålla mycket mer av sina inkomster, men de fick samtidigt en psykologisk signal att öka sparandet. Man fick en morot för ökat sparande, man blev rädd och drog in på sin konsumtion. Det har verksamt bidragit till den mycket djupa lågkonjunktur som vi nu har. Det blev inte en positiv dynamisk effekt, utan det blev en negativ dynamisk effekt som är mycket mycket stor. Men den räknar inte jag in när jag säger 15-20 miljarder. Sedan tackar jag också för att Lars Hedfors talade om att Socialdemokraterna vill ha en solidaritetsskatt i form av höjd marginalskatt. Men det tycks ju vara omöjligt med den nuvarande regeringen, där Folkpartiet uppenbarligen har vetorätt. Varför då inte nappa på vår idé, att ta bort grundavdraget enligt vår modell? Ni gick ju vid höstens förhandlingar med på att ta bort 2 500 kronor av grundavdraget för alla. Vi säger: Ta bort hela grundavdraget men enbart för dem som har inkomster över brytpunkten! Det vore en verklig solidaritetsskatt, en skatt som vore effektiv. Ni socialdemokrater borde fundera på det. Jag tror att vi kan skapa majoritet i kammaren för en sådan typ av solidaritetsskatt.
Herr talman! Får vi inte igenom den ena solidaritetsskatten, så lär vi knappast få igenom den andra heller. Men jag har faktiskt inte gett upp hoppet om vår solidaritetsskatt. Som jag sade från talarstolen, finns det ju ett antal politiska partier i den här kammaren som har uttalat sig mycket positivt om en sådan skatt. Det har t.o.m. ställts krav på solidaritetsskatt -- från borgerligt håll! Det kan man inte springa ifrån hur som helst. Så ge inte upp hoppet, Lars Bäckström!
Herr talman! Nej, förvisso ger jag inte upp hoppet. Jag hoppas t.o.m. på att jag skall vara med och utgöra regeringsunderlag efter nästa val. Det är mer än ett hopp, det är en god chans. Nu skall vi inte strida om äran för idén, men Socialdemokraternas solidaritetsskatt är vi ju överens om. Vårt parti har inte bara antytt utan ställt konkreta förslag om 5 procents höjning för inkomster över brytpunkten och 10 procent i ett extra skikt vid 250 000. Men Folkpartiet bjuder ju motstånd och vill absolut inte släppa 50-procentsregeln i fråga om marginalskatten. Då säger vi: Ett slopat grundavdrag enligt vår modell bryter inte mot den principen. Därmed försvinner den försvarslinje som Folkpartiet har. Så låt oss förenas och pressa herr Kjell Johansson i denna debatt! Folkpartiet står då ensamt mot oss och er. Kanske får vi stöd från andra partier. Det är möjligt att centerrörelsen och kristdemokrater kan nappa. Moderaterna är väl inte att hoppas på i denna fråga. Men vi får se.

Herr talman! Statsrådet Bo Lundgren säger att jag låter som ett eko från 70-talet. Jag kan t.o.m. säga att jag låter som ett eko från 60-talet, när jag började engagera mig politiskt. Det var bra mycket behagligare att vara verksam i Sverige på 60-talet och i början på 70-talet än nu. Då var det vänsterbetoning i politiken. Arbetslösheten var betydligt lägre, och vi hade en hygglig tillväxt. BNP gick inte nedåt, arbetslösheten var låg och det mesta var bättre än under det borgerliga styret med skattesänkningsminister Lundgren. Det är kanske därför som man kan säga i gammal god konservativ anda att det var bättre förr, innan vi fick de radikala nyliberalerna. Bo Lundgren säger att det är fel att höja skatter och att det inte löser problemen. Nej, det är inte den enda lösningen. Jag tycker att Bo Lundgren har rätt när han säger att det behövs ett sparande i det offentliga utgifterna. Det är också korrekt att det behövs ekonomisk tillväxt. Men det behövs också skattehöjningar. Annars får vi inte bort underskotten, vare sig vi kallar dem konjunkturella eller strukturella. Alla dessa tre inslag behövs. Det är ett oerhört kärvt och icke-populistiskt budskap som jag har, men jag är stolt över att kunna tala sanning i denna fråga. Man kan fråga sig vad som hände under perioden 1989--1991, under de år när skattereformen genomfördes. Det fantastiska var att hushållen år Jo, de har länkats in i ett sparande. Hade detta sparande på ett normalt vis gått över i investeringar, hade allt varit utmärkt, men det länkades in i ett finansiellt sparande som inte motsvarades av investeringar, och det är det som är problemet. Den satsning som ni har gjort från regeringens sida att driva upp hushållssparandet har bara lett till ett ökat finansiellt sparande, inte till ett ökat reellt sparande i investeringar. Det är det misstag som ni har gjort. Vi har inte insett att vi nu lever i en internationaliserad ekonomi, där ett ökat hushållssparande kan länkas in i investeringar, precis lika gärna i Frankrike och i Portugal som i Statsrådet Lundgren säger att det inte är skattereformen som är underfinansierad, utan baserna som har blivit mindre. Ja, de har blivit mindre på grund av att man genomförde skattereformen och tvingade upp hushållssparandet. Man sänkte efterfrågan i ekonomin ganska medvetet, och det har lett till att baserna har blivit mindre. Men man kan inte säga att det var en olycklig omständighet. Det var ett av syftena med reformen. Det kan uttryckas så, att man vidtog rätt åtgärd vid fel tidpunkt.

Herr talman! Statsrådet har rätt i ett avseende, nämligen att 72 % i marginalskatt för inkomster på 180 000--190 000 kr är alldeles för mycket. Det är alldeles för högt att ha 61 % i marginalskatt för inkomster omkring 140 000 kr. Men det är ingen som vill att vi skall komma tillbaka till denna hårda marginalskatt. Vi föreslår ungefär 55 % i marginalskatt vid brytpunkten, alltså ungefär 196 000 kr. Det är något helt annat än 72 %. Det är en differens på bortemot 20 procentenheter, och det är en väsentlig skillnad för den som skall disponera pengarna efter skatt. En sådan skillnad kommer alla i hushållet att uppleva som högst reell. Det är det som vi säger. Ingenting skall drivas till övermått, men det är det felet som ni har gjort i er skattepolitik. Låt mig ändå vara litet erkännsam -- de stora skattesänkningarna gjordes innan den nuvarande regeringen tillträdde. Men denna regering och statsrådet Lundgren hejade på och önskade att man skulle gå ännu hårdare fram. Det var väl bara tur att man inte hann göra mer när man hade tillfälle till det. Just nu behöver vi tillväxt, sparande och en del skattehöjningar för att få kontroll på budgetunderskotten och för att pressa ned räntan. Då kan vi få tillväxt i ekonomin, fler jobb och ökade skatteintäkter. Sverige har inte höga skatter på företag, utan tvärtom låga. Sverige har inte eller höga kapitalskatter, utan tvärtom låga. Vi har en hög moms, och det är på den punkten som vi skiljer oss från andra länder. Jag tror att det är riktigt att på sikt sänka den. Men vad vi nu måste göra är att skaffa in en del intäkter och inte bara låta underskotten växa. Vi har inte något statsfinansiellt perpetuum mobile, som genererar sin egen energi genom skattesänkningar vilka betalar sig själva.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

Skattetrycket, marginalskatterna, momsen, bensinskatten och kapitalskatterna höjs. Detta är att excellera i skattehöjningar, Bo Lundgren. Bo Lundgren säger att denna skattepolitik ledde in Sverige i 80-talets kris. Men vad var det som hände under 80-talet och vad gjorde vi socialdemokrater? Jo, vi fick ned ett rekordstort budgetunderskott. Vi ökade sysselsättningen så att vi fick full sysselsättning och ingen arbetslöshet. Vi fick fart på investeringarna. Det är nästan spöklikt att behöva konstatera att det är precis samma uppgifter som vi har i dag -- efter ett och ett halvt års borgerligt styre. När det gäller förmögenhetsskatten kan Bo Lundgren verkligen vända och vrida på begreppen. Han säger att man skall ta bort förmögenhetsskatten, eftersom det gynnar de sämst ställda. Hur kan det gynna de sämst ställda om man tar bort förmögenhetsskatten för dem som har en förmögenhet på mer än 800 000 kronor? Det skulle jag vilja veta. Vårt förslag när det gäller förmögenhetsskatten går ut på att alla tillgångar skall beskattas efter samma princip. Det skall med andra ord inte löna sig att av skatteskäl flytta över från en tillgång till en annan. Detta sker i dag, och jag kallar det för skatteplanering. Beträffande företagen och beskattningen av det arbetande kapitalet har vi klart och tydligt sagt att reformeringen av förmögenhetsskatten skall ske på ett sådant sätt att den inte drabbar småföretagen. Slutligen återfaller Bo Lundgren i de gamla löftena om skattesänkningar. Jag trodde att han hade lärt sig läxan. I en situation där vi har ett stort budgetunderskott och nedskärningar drabbar vanliga människor, lovar Bo Lundgren nya skattesänkningar. Det är i sanning ett allvarligt fall av verklighetsflykt.

Herr talman! Det handlar inte om att höja arbetsgivaravgifterna netto. Vi har tillsammans kommit överens om en kraftig sänkning av arbetsgivaravgifterna. Vi föreslår en liten höjning av arbetsgivaravgifterna. Det gäller således inte så förfärligt mycket. Dessutom, Bo Lundgren, flyter kronan nu. Det innebär i princip en devalvering av kronan, vilket i allra högsta grad gynnar de svenska företagen. Jag vet inte hur mycket vi skall hålla på och gynna företagen för att de och Bo Lundgren skall bli nöjda. Vi har i Sverige -- det vet alla -- förmodligen den mest förmånliga bolagsbeskattningen i den industrialiserade världen. Det är den förmånliga bolagsbeskattningen som medför att utländska företag är intresserade av eller kan bli intresserade av att investera i Sverige. Det hänger inte samman med förmögenhetsskatt eller kapitalskatt. Det är i stället bolagsskatten som är oerhört viktig för investeringar. Det har vi fått ära oss, bl.a. i samband med offentliga utskottsutfrågningar, där också Bo Lundgren har varit närvarande. Bo Lundgren fortsätter att tala om att vi excellerar i skattehöjningar. Vi föreslår att skatterna skall höjas med 6,7 miljarder för budgetåret 1993/94. Det skall jämföras med de 40 miljarder som Bo Lundgren är med på att höja skatten med. Det är riktigt att vi socialdemokrater var med om skattehöjningar i krisuppgörelsen. Vi var med om att höja momsen och bensinskatten, även om vi gärna hade sett att höjningarna hade senarelagts av konjunkturpolitiska skäl. Men vad var alternativet för oss? Jo, det var den lista som presenterades av Bo Lundgrens partiledare. Den listan innehöll ytterligare höjning av pensionsåldern till 67 år, två ytterligare karensdagar och ytterligare försämringar i boendet. Det var alternativet, som skulle slå stenhårt emot låginkomsttagarna. Delpensionerna skulle försämras, vilket nu ligger som förslag. Det var detta alternativ vi ställdes inför, och det var i den situationen som vi accepterade skattehöjningar.

Herr talman! En artikel av Kjell-Olof Feldt i gårdagens DN med rubriken ''Socialavgifter är lika skadliga som skatter'' gjorde mig smått nostalgisk. Jag drömde mig för ett ögonblick tillbaka till den tid då insikten väcktes inom socialdemokratin att för höga skatter är skadliga för ekonomin och nationen. Det var just denna insikt som bäddade för en genomgripande skattereform, skapad genom förhandlingar mellan Folkpartiet och Nu har socialdemokratin åter trillat ner i de gamla plogfårorna och man är uppenbarligen beredd att radera ut en absolut grundbult i århundradets skattereform, nämligen principen att alla skall få minst hälften kvar av en löneökning eller ett extraknäck. Man gör det dels genom att föreslå en höjning av statsskatten och dels genom att föreslå att det kommunala skattestoppet tas bort samtidigt som det kommunala utgiftstrycket skall ökas. Det är fullständigt förbryllande att socialdemokratin så snabbt och så effektivt lyckats glömma hela den analys av det gamla perversa skattesystemet som ledde fram till skattereformen. Herr talman! Lika märkligt är det att Socialdemokraterna uppenbarligen tror att mindre företag skapas och tillväxer bäst om de utsätts för en massivt orättvis behandling. Vi var överens om att beskattningen av företag som inte drivs i aktiebolagsform skulle utredas vidare och sänkas till den nivå som redan gäller för aktiebolagen. Men Socialdemokraterna lade inte två strån i kors för att genomföra detta. I stället har man nu i samband med krisförhandlingarna framtvingat en fördröjning. I sin motion säger man också nej. Det är en totalt obegriplig åtgärd i den nuvarande svåra situationen. Det innebär att man lägger sten på börda för livskraftiga företag och medverkar till att andra går i konkurs. Det skulle vara ytterst intressant om Lars Hedfors åtminstone gjorde ett försök att förklara detta agerande. Låt mig, herr talman, använda återstående minuter till ett försök att beskriva vad det handlar om. I ett företag behövs många olika saker. Det behövs handverktyg, mindre maskiner, kontorsutensilier och en mängd andra förbrukningsartiklar eller korttidsinventarier. Tas vinstmedel i bruk för sådana anskaffningar får man göra avdrag samma bokföringsår. Det blir således ingen skatt. Detta är naturligt och bra. Det behövs också maskiner, kontorsmöbler och andra s.k. inventarier. De kan skrivas av efter olika metoder. En metod innebär att man skriver av dem med 20 % av anskaffningsvärdet årligen. Detta innebär att företagaren, om han till fullo betalar ett inventarieförvärv med årets vinstmedel, likväl får skatta för 80 % av köpeskillingen. Beroende på detta måste inventarieköp ofta lånefinansieras. En rörelsefastighet får endast skrivas av med några få procent årligen. Fastigheter byggs eller förvärvas därför oftast genom långfristig upplåning. Skattebelastningen blir annars orimlig. Ett företag behöver också, och det är mycket viktigt, likvida medel, alltså rörelsekapital, för att kunna verka. För egenföretagare -- dvs. företag som inte drivs som aktiebolag -- har det genom åren varit närmast omöjligt att skapa sådant rörelsekapital genom att sätta av hela eller delar av årsresultatet. Hela det tilltänkta nya rörelsekapitalet läggs i sådana fall på toppen av företagarens inkomst, beläggs med arbetsgivaravgifter och marginalbeskattas. I det gamla, perversa, skattesystemet försvann praktiskt taget hela det tilltänkta rörelsekapitalet i skatt. Men även i det nya skattesystemet går ofta drygt 70 % bort i skatt. Detta är ett orimligt förhållande. Motsvarande skattesats för aktiebolagen är mindre än 30 %. Det är huvudsakligen denna orättvisa som skall rättas till genom den nya egenföretagarbeskattningen som Socialdemokraterna söker förhindra. Jag begriper inte varför ni motsätter er detta. Frågan är om Lars Hedfors själv kan förklara för mig varför ni gör det. Herr talman! Genom de förhållanden som jag beskrivit måste rörelsekapitalet lånas upp. För att kunna göra detta krävs säkerheter. Här kommer vi till problem nummer två. Genom att årsvinsterna plöjs tillbaka i företaget i form av inventarier skrivs dessa ner snabbt eller motsvaras av låneskulder. Soliditeten blir därför mycket låg eller närmast obefintlig. Därmed skärs lånemöjligheterna av mycket effektivt. Ingen har kunnat undgå att notera hur omöjligt det är för mindre företag att låna i bank i dag. Nu har ju ni socialdemokrater skrivit till en del utskott och föreslagit att åtgärder som skapar jobb skall genomföras med förtur. Till skatteutskottet har det mig veterligt inte kommit något brev. Men Lars Hedfors, borde ni inte ta möjligheten att skriva till skatteutskottet först av alla? Det kommer att ge jobb, riktiga jobb.
Herr talman! Jag måste säga att jag är något konfunderad inför Kjell Johanssons citatkonst, när han nu plockar fram Kjell-Olof Feldts artikel och en enda liten detalj i den artikeln. Jag har också läst artikeln. Hela artikeln är en enda stor svidande kritik mot den borgerliga regeringens politik. Det säger Kjell Johansson inte särskilt mycket om. Sedan kommer Kjell Johansson till detta att vi socialdemokrater skulle bryta mot skattereformen. Det är rörande att höra detta från Kjell Johansson. Varför, Kjell Johansson, är det ett brott mot skattereformen när vi föreslår en höjning av statsskatten med i runda svängar 5 %? Varför var det inte ett brott mot skattereformen när ni drev igenom sänkningar av kapitalinkomstskatten? När ni drev igenom förmånliga regler för beskattning av delägare i fåmansföretag? När ni drev igenom slopande av socialavgifter på vinstandelsmedel? När ni drev igenom skattefria rabatter till dem som flyger ofta? osv. osv. Jag kan räkna upp massor med förslag som innebär brott mot skattereformen. Men dessa anser Kjell Johansson inte vara brott mot skattereformen. Det är mycket egendomligt. Sedan kommer Kjell Johansson in på sitt favorittema, egenföretag. Han hävdar att vi socialdemokrater har framtvingat en försening eller att vi skulle vilja förhindra en förändring. Det ligger en del i vad han säger. Den orsak som Kjell Johansson efterlyser är 2 miljarder kronor. Det kostar nämligen Kjell Johanssons förslag. 2 miljarder vill Kjell Johansson spendera i en situation när budgetunderskottet exploderar. Det vill han göra i en situation där vi måste genomföra prutningar som drabbar gamla människor, sjuka människor, arbetslösa människor och handikappade människor. Då vill Kjell Johansson spendera 2 miljarder kronor. Låt oss vänta med det där förslaget tills vi har råd. Då skall vi i en positiv anda studera det och ta ställning till det.
Herr talman! Det här med brott vill jag gärna förklara. Vi hade några fullständigt fundamentala regler som gällde för skattereformen. Den ena var att statsskatten inte skulle överstiga 50 %. Hälften kvar, det var som Bengt Westerberg sade i går en förutsättning för att det skulle bli en reform. En annan regel var att vi skulle ha en enhetlig moms, men där sprang Socialdemokraterna ifrån reformen. Men när Lars Hedfors säger att vi drivit igenom sänkta kapitalskatter kan jag säga att det inte fanns någon sådan generalregel uppsatt. Tvärtom. Under arbetet med att ta fram skattereformen sade t.o.m. Erik Åsbrink, som då var bas på den socialdemokratiska sidan i förhandlingarna, att han var helt medveten om att kapitalskatterna skulle behöva sänkas, att detta kunde inträffa och att detta skulle följas med stor noggrannhet. Så var det med den saken. När det gäller vinstandelar så var dessa mig veterligen över huvud taget inte med i reformen. De diskuterades inte. Det är att försöka med en grej som inte hör dit. Arne Kjörnsberg försökte med en likadan grej i debatten med Carl-Johan Wilson när han talade om förmögenhetsskatten. Den var över huvud taget inte heller med i våra förhandlingar. Av de korta samtal vi förde om dem förstod vi att vi aldrig skulle kunna bli överens, och då blev vi överens om att vi inte var överens, och det tycker jag vi kan vara överens om än i dag. Sedan frågar Lars Hedfors varför vi vill ta den här skattesänkningen nu, när vi har en situation som drabbar sjuka och handikappade. Jag tycker det är klokt. Inte hjälper det de sjuka och handikappade att man också slänger ut folk från småföretag som skulle ha kunnat överleva om man inte haft en beskattning som var fullkomligt orimlig. Dessa människor skall sedan ha arbetslöshetsunderstöd och sättas i statliga åtgärder som är mångdubbelt dyrare än att ge den här skattesänkningen och se till att man får ett rättvist skattesystem.
Herr talman! På det sista kan jag bara konstatera att vi har en utomordentligt gynnsam bolagsbeskattning i Sverige och beskattning av företagare i Sverige. Det är möjligt att det finns en obalans mellan egenföretagare och aktiebolag. Den obalansen har vi förbundit oss att rätta till. Men vi kan inte göra det till kostnaden av 2 miljarder kronor i nuvarande situation. Det har jag försökt att förklara för Kjell Johansson. Sedan kan jag nöja mig med att konstatera att när vi höjer skatten för höginkomsttagare då är det ett brott mot skattereformen, då är det fundamentala regler som kommer i kläm, säger Kjell Johansson. Men när ni sänker skatten på framför allt kapitalinkomster då är det absolut inget brott mot skatteöverenskommelsen. Det är alltså så, att Kjell Johansson menar att Folkpartiet har något slags tolkningsföreträde när det gäller vad som är fundamentalt och vad som inte är fundamentalt. Det är precis lika fundamentalt i bägge fallen. Jag behöver inte påminna Kjell Johansson om att det finns en folkpartistisk riksdagsledamot -- Kjell Johansson nämnde själv hans namn -- som tycker att man skall höja inkomstskatten över brytpunkten. Denne riksdagsman har engagerat här i kammaren pläderat för det förslaget. I hans motion heter det: Besparingar i statens budget försämrar privatekonomin för människor som redan har det svårt. Det är angeläget att den ekonomiska politiken utformas så, att även s.k. höginkomsttagare ökar sitt bidrag till statens inkomster. Det är alltså en folkpartistisk riksdagsledamot som har skrivit denna motion. Jag utgår från, Kjell Johansson, att det i Folkpartiet liksom i andra partier här i riksdagen är så, att man inte väcker motioner utan gruppledningens sanktion. Det skulle vara intressant att höra Kjell Johansson förklara hur det förhåller sig med den här motionen.
Herr talman! Jag hade tänkt fatta mig mycket kort i den här repliken, men jag måste nog ta mina tre minuter i anspråk för att förklara detta. Det är många inom Folkpartiet som tycker att man skall visa solidaritet. Men vi begriper att om vi företar en sådan här förändring så rubbas först och främst förtroendet för skattereformen inom landet. Men även hos människor utanför detta land rubbas förtroendet för vårt skattesystem, om vi håller på och förändrar marginalskattesatserna allteftersom konjunkturerna svänger. Detta gör ett sådant förslag alldeles omöjligt. Men självfallet är det bra att man visar en sådan solidaritet. Jag fäste mig vid att Carl-Johan Wilson sade att det skulle vara så, att man inte behövde fatta något nytt beslut utan att detta skulle försvinna efter år, något som inte är fallet med ert förslag. Det är precis samma läge som vi har när det gäller riksdagslönerna -- tänk på det, Lars Hedfors. Vi vet hur det gick, och jag tror att det blir likadant med skatten, om vi nästa år skall sänka den på nytt. Lars Hedfors sade att det var fråga om brott när det gällde kapitalbeskattningen. Vid den hearing vi före beslutet om skattereformen hade med Erik Åsbrink svarade han på frågor av mig att det inte alls är omöjligt att vi kommer att få lov att sänka kapitalskatten. Han sade att det är otroligt väsentligt att vi, när gränserna har öppnats, inte har en hårdare kapitalbeskattning än länder; det skulle bli katastrofalt för oss som land.

Herr talman! I strikt ekonomisk mening har alla skatter mer eller mindre negativa effekter. Ur den synpunkten finns det alltid motiv för ytterligare skattesänkningar. Å andra sidan är en sund finansiering av den offentliga verksamheten en nödvändighet. Dagens stora budgetunderskott är oacceptabelt och måste på olika sätt minskas och balans i statens affärer återskapas. Det är självklart att det mot denna bakgrund är en förstahandsåtgärd att begränsa statens utgifter. Men de enkla besparingarna är i huvudsak redan gjorda, och vad som återstår är långtgående och omfattande förändringar som får många och komplicerade effekter. Tidpunkten för genomförandet av förändringarna kan också vara helt avgörande för om det blir en verklig besparing i statsbudgeten eller inte. Ett typexempel på detta är borttagandet av RBF-stödet, något som i nuvarande sysselsättningsläge innebär en jätteförlust för statskassan men som för ett par år sedan kunde ha gjorts med en nettobesparing som resultat. Statens skatteintäkter beror dels på nivån på skatterna, men dels också på skattebasen, dvs. den summa på vilken skatten tas ut. Genom skattereformen har statens inkomster av direkta skatter minskat, medan de indirekta skatternas betydelse har ökat väsentligt. Detta gör statsbudgeten mer konjunkturkänslig än tidigare. Den nödvändiga ökning av hushållssparandet som skett de senaste två åren har minskat momsintäkterna med mellan 15 och 20 miljarder per år. När hushållen tidigare i betydande omfattning lånade till sin konsumtion, innebar det till viss del lånefinansierad momsinbetalning till staten -- ett slags förskottsbetalning som i statsbudgeten betraktades som en fullgod intäkt. Den balans som vi till synes hade i statens affärer åren 1989 och 1990 berodde till stor del på bristfällig redovisning. Det är egentligen fantastiskt att staten har en ekonomisk redovisning som när det avser periodisering av kostnader och intäkter inte skulle godkännas ens i ett småföretag. Ingen revisor skulle godkänna en sådan bokföring. Detta är självfallet mycket otillfredsställande, och det har vilselett många politiker och väljare. Dagens sparande minskar successivt hushållens skuldbörda och räntekostnad, vilket i sin tur efter hand ökar utrymmet för momsbelagd konsumtion, varigenom statens skatteintäkter stiger. Bostadssektorns betydelse som skattekälla har de senaste åren ökat dramatiskt. I och med att investeringsbidragen, som kompenserar en del av momskostnaden vid nyproduktion, försvinner belastas i princip hela bostadssektorn med 25 % moms. Därför drabbas statskassan mycket hårt av minskade aktiviteter inom bostadssektorn. De stora neddragningarna av räntebidragen kan också, om de tas ut på ett olämpligt sätt, dramatiskt öka antalet konkurser för bl.a. Detta kan komma att kosta skattebetalarna betydande belopp. Det är mer än någonsin angeläget att ha en helhetssyn på besparingar, statsutgifter och skatteuttag. Att bostadsfinansieringen lagts på Finansdepartementet borde skapa förutsättningar att på detta område göra bättre totalanalyser. Hittills har dessa trots allt varit ofullständiga, men jag tror på förbättringar. Socialdemokraterna försöker i sin ekonomiska motion tillämpa en helhetssyn, men det är uppenbart att de i flera fall övervärderar skatteintäkter och kostnadsminskningar, vilket gör deras alternativ till betydande del orealistiskt. Oavsett detta anser jag att det är viktigt att dessa analyser görs och att de görs bättre. Besparingar och skattejusteringar får inte ses departementsvis utan i perspektivet av hela den svenska ekonomin. Skatterna måste så långt det är möjligt vara rättvisa och utgå efter bärkraft. De skall också utnyttjas för att styra mot bättre miljö och effektivare resursanvändning. På detta sätt kan man begränsa skatternas negativa effekter och aktivt medverka till en positiv styrning i en i övrigt fri marknad.
Herr talman! Jag kan faktiskt instämma i rätt mycket av det Ivar Franzén har sagt. Jag tänker inte heller plåga honom med det han har sagt utan i stället fråga honom om någonting som han inte har sagt. Jag ställer till honom den direkta frågan hur han ser på förslaget att höja skatten över brytpunkten -- en solidaritetsskatt. Ledande centerpartister -- jag tror t.o.m. självaste partiordföranden -- har uttalat sig positivt om detta. Nu har vi i vår motion ett förslag om en höjning av skatten ovanför brytpunkten. Om den höjningen skall vara permanent eller tillfällig kan diskuteras. Om vi kan få en majoritet för detta förslag, kan vi mycket väl diskutera sådana saker och även hur skatteskalan skall se ut. Hur ser Ivar Franzén på det förslaget?
Herr talman! Jag har ägnat stor del av mitt korta anförande åt att poängtera vikten av en totalsyn, vikten av att analysera och att se alla effekter av en åtgärd. Jag har konkret visat på att vissa besparingar faktiskt kan ge betydande förluster. Självfallet kan också skattehöjningar få sådana effekter. Vi har många exempel på det. Det vi nu exempelvis gör för småföretagen -- en tillfällig skattelättnad -- är säkerligen en sådan skattesänkning som ger många positiva effekter. Det är därför motbjudande att peka på en detalj och säga att det är just där något skall göras, därför att det är en solidaritetshandling. Jag tänker inte ställa upp på det.

Herr talman! Det här blir bättre och bättre, Ivar Franzén. Socialdemokraterna säger precis detsamma, nämligen att vi måste ha en totalsyn när det gäller att satsa på offensiva åtgärder, att göra besparingar och att förstärka statens inkomster. Vi kan alltså kanske diskutera denna totalsyn. Det som Ivar Franzén kallar för en detaljfråga är inte helt oväsentligt. Och Ivar Franzéns egen gruppledare har uttalat sig synnerligen tvärsäkert om detta. Jag läser högt ur tidningen Bohusläningen den 18 januari 1993. ''Centern viker inte en tum från förslaget om att med en tillfällig värnskatt stötta de arbetslösa och hjälpa upp budgetunderskottet. Det är inte för att höja skattetrycket, utan en solidaritetshandling där de som tjänar mer också får betala mer, säger Per-Ola Eriksson ordförande i finansutskottet.'' Jag kan tillägga: gruppordförande för Centern i riksdagen. Gäller de här orden, eller inte?
Herr talman! Jag poängterade att skatter skall vara rättvisa och fördelade efter bärkraft. Jag bör kanske också poängtera att principen, som innebär hälften kvar, är mycket grundläggande. Det är därför väldigt viktigt att noga överväga dessa frågor. Jag tror också att under alla förhållanden måste det handla om tillfälliga saker i en mycket akut situation för att över huvud taget kunna övervägas.

Herr talman! Någon gång när jag gick i småskolan fick jag min första jojo. Med viss möda fick jag rullen att krypa upp för tråden. Andra lärde sig det här mycket bättre och blev verkligt duktiga. Skattepolitiken berör oss alla. En del tycker att det är lätt att ta till sig förändringar. För de allra flesta av oss menar jag emellertid att effektiviteten höjs om grunderna för skattelagstiftningen inte ändras för ofta, och att de ändringar som sker ingår i ett långsiktigt tänkande. Man bör alltså akta sig för att spela jojo med skatterna. Detta bör gälla när vi betraktar den skattereform som antogs under förra mandatperioden. Från Kristdemokraternas sida ansåg vi att skattereformen i princip var riktig. På fyra områden hade vi dock avvikande mening. Jag berörde dessa områden i mitt första anförande här i kammaren. För det första önskade vi en lägre moms på maten. Här skedde en förändring förra året. Trappsteget kortades dock i höstens krisuppgörelse. För det andra ville vi ha skattestimulanser för sparandet. Vissa förbättringar skedde även på det här området förra året, när det gäller det långsiktiga sparandet. Med det realränteläge som vi haft den senaste tiden har sparandet stimulerats. Jag ser med förväntan fram mot den aviserade propositionen om ett individuellt pensionssparande. För det tredje ansåg vi att skattesystemet borde stimulera till en bättre miljö. För det fjärde ansåg vi att skatteuttaget borde sänkas. Jag anser mig våga påstå att vi hade en hyfsad realism när det gällde takten i sänkningen av skatteuttaget. Vi menade att man någon gång mellan 1995 och sekelskiftet borde kunna komma ned till ett skatteuttag på 50 % av BNP. Vi förordade denna långsiktiga sänkning av skatteuttaget genom i huvudsak en sänkning av matmomsen och arbetsgivaravgifterna. I valrörelsen, som ligger inte mer än 1,5 år tillbaka i tiden ansåg vår partiledare Alf Svensson att en sänkning av arbetsgivaravgiften med 3 % var en nödvändig åtgärd. Detta blev han mycket häcklad för i valrörelsen. Man sade att det skulle vara fullständigt omöjligt. I dag kan varje företagare, herr talman, konstatera att arbetsgivaravgiften sjunkit från 34,83 % förra året till 31 % detta år. Förändringen hade en massiv majoritet bakom sig. Så fort förändras synsättet. I skattereformen aviserades en förändring av beskattningen för småföretagen. Jag berörde frågan i den förra allmänpolitiska debatten. Småföretag som inte är organiserade som aktiebolag bör få samma skattebelastning på uppbyggnaden av eget kapital som aktiebolagen har. Propositionens förslag om en uppskjutning av beskattningen av uppskovsbeloppet när det gäller återföring av obeskattade reserver är bra. Denna del accepterar ju också Socialdemokraterna. Till gruppen småföretag, som inte är organiserade som aktiebolag, hör de flesta jordbruksföretag. Jordbruket lever i en pressad situation. Utöver det som Kjell Johansson redan har sagt om småföretagsbeskattningen kan jag anföra att i en inflationsekonomi medverkar inflationen till en uppbyggnad av eget kapital. Vid en låg inflation måste det nödvändiga egna kapitalet, som är en förutsättning för ett stabilt företag i kristider, byggas upp med beskattat kapital. Det är då nödvändigt att skattesatsen på denna kapitaluppbyggnad inte är högre än den som gäller för aktiebolagen. Många undrade vid krisuppgörelsen i höstas varför inte alkoholskatterna höjdes. Nu aviseras att skatten på starkare alkoholdrycker höjs, så att priset på dessa drycker anpassas till prisutvecklingen för varor och tjänster i allmänhet. Herr talman! En fråga som återkommer i nedgångstider är förslagen om skatteavdrag för reparationer av småhus. Ett av de bärande motiven bakom dessa funderingar är att stärka seriösa hantverkares ställning på marknaden. Många upplever att de förlorar arbeten till, som de förmodar, dem som utför svartjobb. Gustafsson har i en motion framfört en intressant konstruktion med avsättning till fastighetsanknutna underhållsfonder. Dessa skulle också vara till nytta för fastighetsägare med små hyresfastigheter. Valfrihet inom barnomsorgen är ett nyckelbegrepp. För vår del handlar det mycket om vårdlön, vårdnadsbidrag, till småbarnsföräldrar. Med olika alternativ visar det sig att skattereglerna är långt ifrån neutrala. Det gäller för både dagbarnvårdarnas verksamhet och daghemsverksamhet som drivs som ideell förening. Kristdemokraten Ingrid Näslund har tagit upp dessa problem i en motion.

Herr talman! I går under partiledardebatten diskuterades skatter, och tidigare i dag under finansdebatten diskuterades också skatter. De skattemotioner som nu har varit föremål för debatt återkommer, sedan de har sakbehandlats i skatteutskottet, för att diskuteras en gång till. Med anledning härav, och när våra moderata åsikter har framförts tidigare i debatten av Bo Lundgren -- givetvis på ett förträffligt sätt -- avser jag inte att hålla det anförande som jag hade förberett.

Herr talman!

Efter det att vi fick en ny regering i vårt land har bostadsfrågorna splittrats upp på en mängd olika departement. Jag är helt övertygad om att orsaken till detta är att man medvetet skall skjuta den sociala bostadspolitiken i sank. Det räcker med att titta på TV eller att läsa tidningar dagligen för att se att allt fler människor i vårt samhälle undrar: Har vi råd att bo? Har vi råd att flytta in i en modern bostad? Man kan konstatera att många människor, med den politik som bedrivs och kommer att bedrivas, över huvud taget inte kommer att ha råd att flytta in i en modern bostad. Nu är det på det sättet, att med den politik som man nu bedriver är det marknadskrafterna som skall bestämma allt som skall byggas och vem som skall bo här och där. Man avskaffar kommunernas möjligheter att ha ett inflytande över planering osv. Det är egentligen en ganska skrämmande utveckling, därför att samtidigt som vi i vårt land har behov av att bygga, t.ex. äldrebostäder, att reparera och att bygga om m.m., går det tusentals och åter tusentals byggjobbare som har 598 kr om dagen i A-kassa och som inte gör någonting. Man kan också konstatera att kreditsystemet inte fungerar. Det kommer dagligen rapporter om att byggen kan sättas i gång. Det finns behov av att bygga bostäder. Det är inte problem överallt, utan på många orter behöver man komma i gång med bostadsbyggande. Det är bara det att man inte kan sätta i gång byggena, därför att man inte får några krediter. Man kan alltså säga att bostadspolitiken, med den heliga marknadens hjälp, i stort sett har kollapsat. Därför skulle jag vilja ställa några frågor till de borgerliga företrädarna i den här debatten. Jag utgår från att det är en fråga för regeringen att se till att kreditsystemet fungerar. Det är fullständigt vansinnigt tokigt att byggprojekt som det finns behov av inte kommer i gång därför att kreditinstituten inte lånar ut några pengar. Där har bostadsutskottets ordförande ett stort ansvar, eftersom han ibland betraktas som bostadsminister, då det inte finns någon sådan i regeringen. Därför är min fråga till Agne Hansson: På vilket sätt kommer ni i majoriteten att se till att rätta till de här problemen, som har uppstått genom att det inte lämnas några krediter till byggen som är sunda, som måste komma i gång och som leder till att arbetslösheten minskar? Vi socialdemokrater slår vakt om den sociala bostadspolitiken. Det säger ofta de borgerliga företrädarna också att de gör, i varje fall i debatten. Men man bedriver en politik som helt leder bort från den sociala bostadspolitiken. Det är marknaden som skall styra. Vi socialdemokrater är helt övertygade om att bostadspolitiken i framtiden måste gå ut på att man på ett eller annat sätt subventionerar bostäder i nyproduktionen, för att få en omfördelning inom beståndet. Om unga människor skall ha råd att bo i en modern bostad, måste bostadspolitiken vara sådan att det sker en omfördelning mellan olika årgångar, osv. miljarderna i besparingar, som vi har resonerat om i samband med krisuppgörelserna, över hela beståndet. Eller är det den lilla andelen boende i nyproduktionen som skall betala kostnaderna? Jag hoppas att jag kan få svar på den frågan. Vi socialdemokrater är också beredda att, med utgångspunkt från att det behövs en långsiktig bostadspolitik, se över vilka system vi skall ha i framtiden. Agne Hansson har kämpat för en kontrollstation. Är han nu beredd att medverka till en utredning som leder fram till en långsiktig bostadspolitik? Den bostadspolitik som regeringen nu bedriver har kollapsat, och det behövs någonting nytt.

Herr talman! Lennart Nilsson ställde många frågor, och han försökte därmed samtidigt förmedla den skenbild av verkligheten som Socialdemokraterna i dessa dagar ägnar mycken energi åt att ta fram. Det är exempelvis att kreditsvårigheterna skulle ha något samband med det nya bostadsfinansieringssystem som har införts efter det senaste valet. Det är inte sant. Min taletid tillåter mig inte att närmare informera Lennart Nilsson om den finanskris vi har i landet. Låt mig kommentera några frågor som har anknytning till den arbetsmarknadspolitiska debatt som också har förts. Byggarbetslösheten är mycket hög, och det finns risk för att den kommer att öka ytterligare. Det är naturligtvis en tragedi för de människor som berörs. Samtidigt är det priset som vi i dag får betala för den socialdemokratiska bostadspolitikens misslyckanden under 1980-talet. Här reagerar jag mot att Socialdemokraterna försöker förmedla ett intryck av att det har lagts en död hand över byggsektorn efter valet 1991. Detta är inte sant. Visst har branschen minskat sedan rekordåren i slutet av 1980-talet. Inflations , spekulations och subventionskarusellen är slut. Det går inte längre att bygga vad som helst till vilket pris som helst, i trygg förvissning om att inflationen blåser upp fastighetsvärdena och staten fortsätter att vräka ut subventioner. Däremot är det ingalunda så att byggbranschen har minskat mer än andra branscher. 1992 minskade de samlade investeringarna i byggande och underhåll med 5 %. Det är inte särskilt anmärkningsvärt. Man kan fråga sig vad det beror på att arbetslösheten inom sektorn ökar med 55 %, trots att investeringarna minskar bara med 5 %. Det är ju resultatet av den förödande utvecklingen under 1980-talet. Byggbranschen kan sägas ha varit lika uppblåst som fastighetsvärdena. Det fanns inte en tillstymmelse till produktivitetsutveckling under tio år. När korthuset faller samman är det klart att omställningen blir mycket smärtsam. Men det beror ju på att man så länge har skjutit problemen framför sig. Man ger en väldigt falsk bild om man hävdar att detta beror på att vi i dag subventionerar för litet. Sanningen är, herr talman, att vi subventionerade för mycket i går. Mot denna bakgrund är det litet patetiskt med den infrastruktur och ROT-hysteri som nu breder ut sig i debatten. Jag vill ingalunda utesluta att det under de år som kommer finns skäl för stimulanser till byggsektorn. Men stimulanserna skall i så fall ges med det uttalade syftet att säkra att den produktionskapacitet i byggbranschen som behövs när konjunkturen och ekonomin vänder uppåt igen inte slås ut. Det är högeligen falskt och ohederligt att, som Scoialdemokraterna nu i två dagar har gjort, försöka förmedla ett intryck till de stackars människor som är arbetslösa, av att lösningen på deras problem är massiva satsningar på investeringar i infrastruktur och på reparationer, ombyggnader och tillbyggnader av bostadshus och kommunala lokaler. Det är ingen lösning på problemet. Några debattörer var inne på det. Om det vore så enkelt skulle vi inte behöva ha någon arbetslöshet i morgon. Sanningen är ju att stimulanser i dag -- oavsett om de finansieras med skattehöjningar, ökade budgetunderskott eller ökad upplåning -- leder till ännu större behov av åtstramningar i morgon. Det kan ju tyckas att den åtstramningsnota som Lennart Nilsson har lämnat efter sig borde vara tillräcklig. Nu har vi skjutit problemen framför oss i tio år. Skall vi fortsätta att skjuta problemen framför oss? Skall vi fortsätta att låsa fast resurser i en bransch som omöjligen kan fortsätta att existera på den nivå som den befann sig på i slutet av 1980-talet? Det är litet anmärkningsvärt att höra just Lennart Nilsson ta till brösttoner. Han har såvitt jag vet varit bostadspolitiker och suttit i bostadsutskottet under hela 1980-talet. Därmed blir han för mig, som ny ledamot, litet grand en exponent, en symbol, för 1980-talets totalt misslyckade bostadspolitik. Han blir en exponent för det fiasko som vi i dag har att betala notan för.

Herr talman! Det är hårda ord som den moderata representanten i bostadsutskottet tar till här i kammaren. Han pratar om en falsk bild, att det är patetiskt, att det är ohederligt, att det är fiasko under 80-talet osv. Det stora problemet under 80-talet på byggandets område handlade om alla gigantiska kontorslokaler som den fria marknaden byggde och trissade upp byggkostnader med. Det var inte bostadsbyggandet som var det stora problemet. De tomma lägenheter som finns i dag, har ju kommit som en följd av att den regering som Odenberg förespråkar och representerar har sett till att ungdomarna inte har något arbete. De har inte råd att hyra några bostäder. Där ligger problemet. Om man företräder ett regeringsparti borde man ibland vara litet försiktig med s.k. sanningar. Samtidigt tycker jag att man, om man representerar ett regeringsparti, borde kunna tala om vad det finns för råd att ge till dessa ungdomar som med den politik som bedrivs inte har råd att bo i en modern bostad. Det är detta som det handlar om. Man vill avskaffa subventionerna. Det leder till att det blir ett segregerat boende i Sverige, vilket vi under ett femtiotal år har jobbat oss bort från. Hur skall dessa problem lösas? Det finns, som jag sade i mitt anförande, behov av att sätta i gång en rad olika projekt. Jag har inte sagt att alla byggjobbare som i dag går arbetslösa kan få jobb. Byggarbetarkåren är för stor. Bland alla dessa människor som i dag stämplar finns det åtskilliga som inte borde behöva stämpla därför att det finns uppgifter att fylla, bl.a. inom ROT-sektorn, nyproduktion osv., där det inte går att få krediter men som skulle kunna sättas i gång, och naturligtvis infrastruktursatsningar. Så är det. Men Mikael Odenberg har ingenting att tillföra i debatten.
Herr talman! Nu är sanningen ingalunda sådan som Lennart Nilsson försökte hävda, att problemet till följd av 1980-talets bostadspolitik skulle vara att några anonyma spekulanter blåst upp priserna på kontorsbyggen. Problemet är att vi ända sedan det gamla bostadssubventionssystemet infördes 1974 av Socialdemokraterna har haft en formlig kostnadsexplosion som har växt över alla bräddar och som -- även Socialdemokraterna kommer till slut att inse det -- hotade ekonomisk stabilitet i vårt land och som det var nödvändigt att komma till rätta med. Det är problem för inte bara ungdomar utan även för många andra -- också för mig själv, för jag är hyresgäst -- att det inte är särskilt billigt att bo i Sverige. Det har blivit dyrare under de senaste åren, delvis naturligtvis som en följd av att kostnader som förut har varit dolda i subventionssystemet nu har blivit synliga. Låt mig med en enkel jämförelse illustrera vad Lennart Nilssons och hans partis insatser har lett till när man konstruerade det bostadsfinansieringssystem som tillät kostnaderna att skena. För 20 år sedan kostade ett ordinärt kylskåp 4 000 kr.

Jag tycker att det är ganska uppenbart att den situationen har uppstått efter just det som jag kallar, och jag vill vidhålla det, 80-talets gigantiska bostadspolitiska fiasko.
Herr talman! Mikael Odenberg är från trakterna runt Riksdagshuset. Jag förmodar att han i varje fall någon gång har rest ut till Arlanda. Jag utgår från att han på vägen sett en och annan kontorsskrapa som ett monument över de stora satsningarna på 80-talet. Vad var det som hände när vi såg att det var en överhettning på gång? Jo, vi sade att vi måste dämpa den del som handlar om lokaler. Vem var det som då förde väsen? Jo, Moderaterna sade: Vi måste låta de fria krafterna sköta detta. Vi kan inte lägga några pålagor eller restriktioner över verksamheter som innebär att det byggs lokaler. Stockholm är bara ett exempel. Det finns många exempel runt om i landet där många har finansierat lokaler som i dag står tomma. I Göteborg och i min hemstad Uddevalla finns ett antal stora kontorskomplex tomma. Det har inte med socialdemokratisk regleringspolitik att göra. Vi ville dämpa den utvecklingen. Det handlar om Mikael Odenbergs fria marknadskrafter, som naturligtvis ledde fram till att kostnaderna trissades upp. Självklart ställer jag frågan till Mikael Odenberg vad han har för råd att ge bl.a. unga människor därför att det system som han står för -- fria marknadskrafter, avskaffandet av alla subventioner -- leder fram till att människor inte kommer att ha råd att flytta in i nya bostäder. När vi resonerar om subventionssystem handlar det inte om dolda pengar utan om en omfördelning. Det är sådant som vi kallar solidaritet mellan olika grupper. En del som bor billigt är med och hjälper till så att unga människor som i dag bildar familj får möjlighet att bo till en någorlunda rimlig kostnad. Det handlar inte om att vi kan trolla fram några speciella pengar, utan det handlar om en omfördelning bl.a. över tiden. Det är bara att konstatera att den politik som Moderaterna står för kommer att leda fram till att vi får ett system i Sverige som existerade en gång i tiden innan vi slog fast målet om den sociala bostadspolitiken. Det var då som marknaden styrde. Det var då som människor bodde dåligt. Det kommer vi att få uppleva i framtiden också med den politik som Mikael Odenberg står för.
Herr talman! Jag har sett kontorsskraporna på vägen ut till Arlanda. De är just ett resultat inte av socialdemokratisk regleringspolitik men väl av socialdemokratisk ekonomisk politik under 1980 talet, då det som Kjell-Olof Feldt kallat det perversa skattesystemet i kombination med en snabbt rusande inflation gjorde det möjligt att låna pengar och investera i stort sett vad som helst. Det klarades i alla fall med de uppblåsta fastighetsvärden som gällde i den spekulationsekonomi som i hög grad skapades av Socialdemokraterna med den bristfälliga eftervården av 1982 års devalvering. Vad vi reagerade emot var att ni lade straffavgifter på Stockholmsregionen. Det är vi stockholmare en smula känsliga för. Vi har också sett segregationen här i Stockholm. Den finns nämligen på Stockholms bostadsmarknad. Monumenten över det Lennart Nilsson kallar social bostadspolitik kallar vi här i Stockholm för segregation. Den återfinns i en del ytterområden. De spåren förskräcker. Ungdomar blir naturligtvis inte hjälpta av att vi i en situation med en svår ekonomisk kris och med nära 200 miljarder i budgetunderskott försöker tuta i dessa ungdomar att vi kan subventionera bort bostadens verkliga kostnader och därigenom göra bostaden tillgänglig för dem. Det finns ingen patentmedicin. Det finns bara ett sätt, och det är att ta ner byggkostnaderna. Lennart Nilsson är som politiker personligen medansvarig för en byggkostnadsutveckling under 80-talet som har bidragit både till att förvärra den ekonomiska och statsfinansiella krisen och till att utestänga många människor med lägre inkomster från den bostad som de vill ha. Nu har vi fått ett nytt bostadsfinansieringssystem, som på längre sikt kan medverka till att minska belastningen på statsbudgeten -- det är nödvändigt, och det vet i grund och botten även Socialdemokraterna -- och som kan bidra till att människors efterfrågan mer styr vad som byggs och framför allt tvingar dem som bygger att anpassa sina kostnader. Vi ser redan resultat, inte uteslutande till följd av det nya subventionssystemet utan naturligtvis också som en följd av den ekonomiska situation som vi befinner oss i. Utvecklingen med snabbt stegrade byggkostnader, som vi har sett ända sedan det gamla subventionssystemet infördes 1974, är nu bruten. Nu har byggkostnaderna fallit med 25 %. Det är svaret på Lennart Nilssons fråga. Det är det enda sättet att få fram bostäder som människor har råd att bo i.

Herr talman! Inom bostadspolitiken finns det några principer som jag tycker det är viktigt att arbeta för: Alla skall ha tillgång till en bra bostad. Det skall ges möjligheter till ökat boendeinflytande och ökad valfrihet för de boende. Pressa byggkostnaderna. Låt mig göra en kort historisk tillbakablick. År 1990 Sverige, innebärande en ökning med 358 000 på tio år. Nyproduktionen av bostäder har varierat kraftigt under hela efterkrigstiden. Produktionsrekordet uppnåddes kring 1970, då Under senare år har statens utgifter för olika former av bostadssubventioner ökat från 34 miljarder kronor till 56 miljarder kronor mellan åren 1987 och 1992. Samtidigt, mellan åren 1987 och 1989, ökade den redovisade produktionskostnaden i byggnader med statliga lån med över 40 %. Inflationen steg under samma period med 18 %. Byggbranschen bidrog i hög grad till 1980-talets överhettning. Detta fick vi alla betala för, dels via hyreshöjningar, dels via skattsedeln. Under de senaste åren har vi från olika politiska partier sökt vägar för att kunna minska statens kostnader för bostadssubventionerna. Ett av de senaste försöken är den uppgörelse som regeringen och Socialdemokraterna träffade i september 1992 Herr talman! Jag vill nu gå över till att kommentera den situation som råder inom svensk byggsektor. Vår byggindustri har en allvarlig period med mycket hög arbetslöshet. Även om en del av problemen kan förklaras med att vi tidigare hade en för stor överhettning inom byggbranschen i slutet av 1980-talet och att detta nu slår tillbaka, kräver ändå situationen att staten på olika sätt går in och bidrar med insatser för att minska arbetslösheten. Detta gör nu också regeringen. Under de senaste åren har regeringen satsat ett stort antal miljarder på arbetsmarknadspolitiska insatser. En del av dessa är de s.k. infrastruktursatsningarna på vägar, järnvägar och broar, vilka har ökat kraftigt. Bara under 1991 och 1992 har beslut fattats som är i storleksordningen 25 miljarder utöver de ordinarie anslagen på 4 miljarder. Detta är viktiga satsningar som behövs. Sverige har under många år försummat infrastrukturen, medan man i övriga Västeuropa har satsat just på detta. Det är därför av många skäl viktigt att de kommer till stånd. Samtidigt som detta görs är det dock viktigt att se på andra för samhället viktiga byggobjekt som skulle kunna ge bredare grupper arbetstillfällen. Jag tänker då givetvis på ROT-sektorn, där alla förslag är värda en snabb översyn. Vi kommer också i bostadsutskottet att snart behandla en del sådana förslag. Det bör också finnas ett flertal andra typer av statliga byggobjekt som ändå kommer att byggas inom de närmaste åren, och där vi behöver se över om sådana förslag kan tidigareläggas. I det sammanhanget tror jag att Byggnadsstyrelsen kan bidra med förslag om prioriterade satsningar. Några förslag som jag själv vill ta upp är exempelvis satsningar inom både universitet och högskolor, där jag vet att det finns många värdefulla om och tillbyggnader som man har väntat på i många år. För Göteborgs universitet har Byggnadsstyrelsen i västra Sverige pekat på fyra fem olika objekt såsom Nytt matematiskt centrum och Centrum för experimentell biologi bl.a. Det är värdefullt att de projekten kommer i gång. Det andra förslaget berör våra landsarkiv. Riksdagen har fattat beslut om att kyrkobokföringen skall flyttas över från pastorsämbetena till skattemyndigheterna. En konsekvens av detta beslut är att kyrkobokföringsmaterial från 1895 till 1991 skall föras över till landsarkiven, vilka i princip är fullbelagda. Denna reform trädde i kraft den 1 juli 1991. Det är nu hög tid att riksdag och regering, som en konsekvens av tidigare fattat beslut, vidtar åtgärder. Det tredje förslag som jag vill ta upp berör Riksantikvarieämbetet, Boverket och många andra instanser säger att en satsning skulle vara värdefull. Göteborgs kommun har satsat 39 miljoner kronor. Projektet är på 117 miljoner kronor. Där borde man kunna gå in och använda kapacitet till något som är värdefullt och som staten vill prioritera. De förslag som jag har räknat upp skulle kunna ge ett värdefullt tillskott på arbetsmarknaden för bredare grupper. Till skillnad från ett brobygge skulle även finsnickare, målare, plattsättare, elektriker, plåtslagare och många andra grupper kunna få arbete genom att sådana här och liknande projekt tas fram. Herr talman! Det är min förhoppning att vi inom en snar framtid skall kunna se till att några av dessa projekt blir genomförda.
Herr talman! Jag vill till Erling Bager ställa en enda fråga, som jag tror att han bör kunna svara på. Erling Bager sade att vi har kommit överens om att spara 3 miljarder på bostadsområdet under nästa år. Det är alldeles riktigt. Det ingick i uppgörelsen. Är Erling Bager beredd att lägga ut besparingarna så att de drabbar hela bostadsbeståndet eller anser Erling Bager att de enbart skall drabba 20 % av dagens boende?

Herr talman! Vare sig Lennart Nilsson eller jag deltar i förhandlingarna. Men de parter som har ingått i förhandlingarna, regeringspartierna och Socialdemokraterna, får tillsammans försöka finna en lösning där man lägger ut den här besparingen. Socialdemokraterna har ju bekräftat i krispaket 1, eller möjligtvis krispaket 2, att vi också måste göra besparingar på räntebidragen. Det är viktigt att man finner former för att minska statens utgifter. Det vore fel både av mig och av andra debattörer här att på något sätt låsa de förhandlingar som pågår. Jag hoppas att man kan finna en formel för att genomföra den typen av besparingar. Det finns säkerligen andra besparingar i den bostadspolitiska delen som både opposition och regeringspartier kan medverka till att verkställa. Som det tidigare sades här av min moderata kollega har kostnaderna inom bostadssektorn fått accelerera. Där har många parter ansvar och inte minst Socialdemokraterna. Det är viktigt att man nu kan försöka finna lösningar på problemet. Socialdemokraterna inne på att man skulle göra besparingar inom räntebidragen. Jag förutsätter att en uppgörelse mellan dessa parter till största delen kommer att handla om räntebidragen.
Herr talman! Detta var litet slingrigt. Jag ställde alltså frågan om det bara är 20 % av de boende som skall vara med och betala. Erling Bager hade kunnat svara: Nej, jag tycker att alla skall vara med och bidra till detta, även de som omfattas av räntesubventionssystemet. Jag tycker inte att jag fick något svar, men jag utgår från att detta innebär att det är en liten grupp som skall vara med och betala, därför att det ju är den linje som man tydligen driver från regeringshåll. Jag hade hoppats att Erling Bager skulle säga att alla skall vara med och betala och att vi sedan får resonera om hur detta skall läggas ut.
Herr talman! Problemet är ju, som Lennart Nilsson vet, att de stora kostnaderna ligger just på räntebidragen. Det är för bostadshus byggda i huvudsak efter 1978 som de stora beloppen ligger, som staten har haft för nyproduktionen under de senaste årgångarna. Självfallet är det den gruppen boende som blir mest berörd. Om Lennart Nilsson kan presentera någon formel eller på något sätt hitta andra möjligheter, är det klart att man kan studera dessa. Men hittills har det, vad jag har sett, bara kommit fram förslag på höjning av fastighetsskatten. Det är, som Lennart Nilsson vet, ett förslag som ökar skattetrycket och som flera partier har varit emot allt sedan denna skatt infördes. Men Lennart Nilsson kanske kan inspirera till att hitta nya idéer som man kan se på. De är i så fall välkomna.

Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga som jag tycker är central i den här debatten. Den vill jag rikta till alla, men främst naturligtvis till oppositionens företrädare i debatten. Den lyder: Är det vi och vår generation som skall betala våra egna kostnader för boendet eller skall vi överlåta till våra barn att betala vårt boende? Om vi inte vill att våra barn skall betala den bostadsstandard som vi nu har får vi inte låta kostnaderna springa i väg. Vad är då högtravande deklarationer om sociala mål i bostadspolitiken värda om inte också våra barn kan få del av dem? Vad är de bostadssociala målen värda för oss om nästa generation tvingas att bo med en standard som ligger långt under dagens bostadsstandard för att kunna betala av de skulder som vi har dragit på dem? Vi från Centerpartiet ansluter oss till de sociala målen i bostadspolitiken. För att de sociala målen skall ha något värde i bostadspolitiken även i framtiden krävs det att vi är beredda att ta ansvar och att vi löser de ekonomiska problem som vi står inför i landet och i boendet just nu. De problem som vi har på bostadsmarknaden i dag har sin rot i 1980-talets inflationsekonomi. Detta går inte att förneka. Den bostadspolitik som låg i botten för denna utveckling på 1980-talet kan inte heller Socialdemokraterna svära sig fria från. Det är en viktig utgångspunkt att vi alla bär ett ansvar och inte minst dagens opposition. Från Centerns sida krävde vi åtgärder mot kostnadsstegringarna under slutet av 1980-talet. Vi krävde tidigt en investeringsavgift mot överhettningen och det ohämmade byggandet av kommersiella lokaler, inte minst i Stockholmsregionen. Socialdemokraterna sade nej. När åtgärden kom var det för sent och den var för liten. Vi krävde en parlamentarisk utredning för att hitta samlade breda lösningar för ett stabilare finansieringssystem. Socialdemokraterna sade nej. En enmansutredare tillsattes för att anpassa bostadssektorn till skattepolitiken med ett beting att plocka fram 30 miljarder från boendet för att finansiera en skatteomläggning som nu visar sig vara underfinansierad med 15 miljarder kronor. Vi presenterade själva från Centern en bostadsfinansiering som utgick ifrån en enhetlig schablon som var lika för alla bostäder, prioritering av stöd till normalbostad upp till 120 kvadratmeter, starkt förenklade regler och ökad konkurrens som skulle pressa kostnaderna. Socialdemokraterna avvisade våra förslag och införde räntelånesystemet, ett system som de själva nu har insett vara omöjligt att genomföra med de höga realräntor som vi har. Lennart Nilsson frågade mig om Centern och jag är beredd att medverka till en utredning för att få en långsiktig och stabil utveckling när det gäller bostadsfinansieringen. Självfallet är vi nu liksom tidigare öppna för diskussioner. Det är viktigt att vi har ett finansiellt stabilt system. Det är vi som har kämpat för att få in kontrollstationen 1995. Det är rimligt att man gör en genomgående belysning av det system som vi har satt i sjön. Den politik som Centern nu medverkar till i regeringsställning har som huvudmål att bryta den ohämmade kostnadsutvecklingen i byggandet -- en politik för låg inflation och låga räntor, förenklingar som ökar mångfalden, skärper konkurrensen och pressar kostnaderna i byggandet. Genom det nya bostadsfinansieringssystemet kan de boende i större utsträckning påverka kostnaderna och utformningen av sitt eget boende. För närvarande uppskattar man att byggkostnaderna har sjunkit med ungefär 25 %. Sänkta arbetsgivaravgifter, sänkta energiskatter och sänkta skatter för småföretagen som föreslås i regeringens budget innebär en generell politik för tillväxt, vilken även skall stimulera till ökad ombyggnadsverksamhet. Nya starkt förenklade byggregler är på gång, och en utvidgning av 1992 års byggregler vid övergången till 1993 är andra åtgärder som syftar till att öka främst ombyggnadsverksamheten. Centern har som huvudmål att skapa tillväxt i ekonomin, värna sysselsättningen och skapa en rättvis fördelning. När det gäller arbetsmarknadspolitiken skall arbetslinjen gälla. Det är bättre att människor har meningsfulla jobb än att man betalar ut arbetslöshetsunderstöd. Helt klart kan bostadssektorn medverka i det sammanhanget. Från Centerns sida är vi öppna för att pröva de förslag som nu ligger på riksdagens bord och försöka finna breda lösningar för att stärka sysselsättningen och stärka bygg och bostadssektorn. Det kräver att alla är beredda att ta ansvar för finansieringen. Möjligheterna till breda lösningar för att stärka byggsektorn hade ökat om Socialdemokraterna hade varit mer konkreta i sitt budgetalternativ. Men jag har förhoppningen att vi gemensamt skall komma fram till en god lösning.
Herr talman! Jag konstaterar att det är en helt annan sak att resonera med Agne Hansson än med andra representanter för de s.k. regeringspartierna. Jag kan erkänna att det under tidigare år har funnits för mycket låsningar när det gäller bostadspolitiken. Jag kan också erkänna att räntelånesystemet, i en situation med en så hög realränta som vi nu har, hade kostat mycket pengar. Jag är glad över att Agne Hansson i sitt anförande ändå framför vissa öppningar om en framtida bostadspolitik där vi kan resonera oss fram till det som jag utgår från är i varje fall Centerpartiets och Socialdemokraternas syn på detta, nämligen att vi måste stötta barnen. Det som vi är rädda för är en bostadspolitik som bär Danells kännemärke, dvs. att alla subventioner skall avskaffas. En sådan skulle innebära att vi i stället klipper till barnen. Vi socialdemokrater anser att vi måste stötta barnen. Då måste vi finna ett system som innebär att ungdomar har möjlighet att flytta in i en modern bostad. Man kan hålla på och dribbla fram och tillbaka om att kostnaderna skall minska osv. Men det är bara att inse att det i framtiden inte kommer att vara gratis att bygga. Vi ställer krav på miljö, ventilation m.m., vilket gör att det över tiden kommer att bli något dyrare att bygga bostäder. Även om priserna i dagens läge har sjunkit, vilket i och för sig är bra, kommer det att kosta mer att bo i ett nytt hus än i ett som är byggt för 20--30 år sedan. Därför måste vi stötta barnen. Jag är därför glad över att åtminstone Centerpartiet och vi socialdemokrater är överens om att vi måste finna ett system för framtiden som innebär att vi stöttar barnen och att vi får en bostadspolitik som bär det gamla hederliga kännemärket att vi skall ha en social bostadspolitik och att bostaden inte skall vara en handelsvara. Jag uppskattar alltså Agne Hanssons inlägg och hoppas att vi framöver får ett konstruktivt samarbete i utskottet.
Herr talman! Den första förutsättningen för att våra barn också skall kunna omfattas av en social bostadspolitik, är naturligtvis att vi nu ser till att vi inte kräver åtgärder som gör att budgetunderskottet ökar ytterligare och att räntor och inflation sätter fart. Det förvärrar problemen på bostadsmarknaden. De lösningar som jag hoppas att vi skall finna, måste hålla sig inom den budgetram som vi har att röra oss inom. Det är en viktig förutsättning. Det var i detta sammanhang som jag menade att det hade varit en bättre utgångspunkt för utskottet om Socialdemokraterna hade varit beredda att visa var de är beredda att spara och hur de vill finansiera de åtgärder som måste vidtas. Mycket i Socialdemokraternas budgetförslag innebär ökade anslag som nu inte behöver finansieras men som tyvärr kommer att belasta budgeten om två tre år. Jag förutsätter emellertid att det finns utrymme för resonemang i dessa sammanhang. Från Centern är vi öppna för att resonera t.ex. om hur vi skall kunna behålla RBF-stödet och hur vi skall finansiera det. Vi från Centern skulle också vilja se en tillfällig avdragsrätt för arbetskostnader vid reparation av alla kategorier av bostäder. Jag tror att det viktigaste nu för byggandet, vilket även Lennart Nilsson tog upp, är att vi får ordning på kreditmarknaden. Så länge bankerna inte har några pengar att låna ut -- vilket tyvärr är verkligheten -- då hjälper det inte hur mycket stimulans som staten sätter in. Det var intressant att Lennart Nilsson ställde frågan vad vi är beredda att göra åt i första hand kreditmarknaden. Det är inte bostadspolitiska åtgärder som är viktigast just nu. Kreditmarknaden hänger mycket nära samman med banksystemet. Jag vill varna dem som vill gå hårt fram med besparingar. Det kan slå tillbaka i form av ökade krediter i banksystemet. Jag tror att jag därmed har svarat på de frågor som jag har fått från Lennart Nilsson.

Herr talman! ''I en röd liten stuga ned vid sjön vill jag bo.'' Så börjar en fin schlager som fastnat i mitt minne från ungdomens dagar. I Dalarna, mitt hemlän, är den här miljön mycket vanlig. Dalarna är i många avseenden en idyllisk del av vårt land, med en fin boendemiljö. Där finns allt -- ett Sverige i miniatyr. Men i dag skymmer arbetslöshetens moln himlen, inte bara i Dalarna utan i hela vårt land. I länet är arbetslösheten 7,5 %, i Vansbro 11,5 % och i Rättvik nära 10 %. Detta stör naturligtvis idyllen, och vi lider alla med arbetslösa människor ute i stugorna. Den bransch som har drabbats hårdast av arbetslösheten är byggnadsbranschen. Behovet av nya kontor, hotell och industrilokaler är minimalt. Av naturliga skäl sätter många sitt hopp till infrastruktursatsningarna, där en omfattande expansion nu sker, från ca 4 miljarder kronor under de senaste åren till dagens 13--14 miljarder kronor. Kommunikationsminister Mats Odell har också fått gehör för att låna ytterligare 30 miljarder kronor för satsningar på infrastrukturen under de närmaste åren. Problemet är bara att detta är en blygsam del jämfört med vad byggbranschen under de senaste åren har omsatt, ca 200 miljarder kronor per år. Detta innebär att sysselsättningskrisen inte kan lösas enbart med ökade infrastrukturåtgärder. Under 1980-talets andra hälft var byggsektorn överhettad. Men nu undrar man om vi inte riskerar att företag och arbetstillfällen inom denna sektor kommer att slås ut i en alltför hög utsträckning. Över 100 000 jobb har redan försvunnit sedan 1990. Vi riskerar att få en så liten byggsektor att nya överhettningsproblem snabbt kan dyka upp när konjunkturen blir normal igen. Det finns alltså all anledning av både arbetsmarknads och näringspolitiska skäl att se till att byggsektorn inte minskar för snabbt och för mycket. Speciellt inom området reparation och underhåll finns det i dag kanske anledning att göra insatser. Skolor behöver renoveras, ålderdomshem upprustas, hyreshus repareras och vatten och avloppsledningar ses över. Det är nu också förmånligt att ta itu med detta, eftersom byggkostnaderna är lägre än på mycket länge, kanske på grund av den prispress som bl.a. lågkonjunkturen har inneburit. Det är självfallet i första hand berörda huvudmän som löpande skall sköta om renovering och upprustning av sina lokaler. Men i det bekymmersamma läge som i dag råder och med en förväntad försämring på arbetsmarknaden, finns det all anledning att försöka hitta modeller för stimulering med s.k. ROT-åtgärder. Jag har observerat här att ingen än så länge helt har avvisat möjligheten att diskutera fram tänkbara modeller. Dessutom konstaterade ett enigt finansutskott strax före jul att behovet av sådana insatser fanns. Man förutsatte att regeringen skulle återkomma med förslag till ROT-stimulanser. Detta har ännu inte hunnits med i budgetpropositionen, bortsett från att räntebidragen till ombyggnad av flerfamiljshus föreslås bli nedtrappade snabbare än tidigare planerat. Tanken med nedtrappningen är att arbeten därigenom kan tidigareläggas till 1993 och 1994. Den här åtgärden ensam kan ändå inte vara en tillräcklig stimulans som ROT-åtgärd. I detta läge är naturligtvis förslaget om att slopa RBF-stödet olyckligt. Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, SABO, hävdar att stödet på 135 miljarder i fråga om SABO:s bestånd. Det beror inte på beloppet som sådant utan på att åtgärder med statligt bidrag enligt reglerna får aktiveras på tillgångssidan i balansräkningen. Samma åtgärd måste, om regeringens förslag skulle fullföljas, omedelbart finansieras genom t.ex. höjda hyror. Eftersom ytterligare hyreshöjningar inte är möjliga kommer det egna kapitalet att belastas. Det är då tveksamt om de här bostadsföretagen kan klara detta med tanke på den tidspress som de lever under. Att utföra byggarbeten nu är samhällsekonomiskt mycket billigt, eftersom dessa kan utföras av byggnadsarbetare som annars kanske bara passivt skulle uppbära arbetsmarknadsstöd. För att stimulera ROT-arbeten i näringslivet kan förslagsvis direktavskrivningsmöjligheter diskuteras för den del av näringslivet som riksdagen bedömer vara rimlig i dagens konjunkturläge. Direktavskrivningsmetoden kan kanske kompletteras eller ersättas med någon form av kvittning mot fastighetsskatten. Insatserna skulle därigenom främst inriktas på de äldre husen. I det arbetsmarknadsläge som vi nu befinner oss i får inga ansträngningar sparas för att pressa ner arbetslösheten, sätta fart när det gäller investeringar och att se till att angelägna åtgärder vidtas. Naturligtvis är det också viktigt, inte minst för byggsektorn och boendekostnaderna, att räntan kan sänkas ytterligare. Detta är möjligt endast om den offentliga sektorns underskott kan pressas tillbaka. Herr talman! Med dessa tankar, som kan vidareutvecklas i det fortsatta utskottsarbetet, vill vi i Kristdemokraterna visa vårt djupa engagemang och vår vilja att aktivt bidra till åtgärder som tillfälligtvis, i väntan på en snar konjunkturuppgång, kan hjälpa människor och företag.
Herr talman! Min avsikt är inte att polemisera med Ulf Björklund. Möjligen skall mitt inlägg ses som en komplettering av hans tankar med en något annorlunda nyans. Som jag sade i tidigare inlägg utesluter inte heller jag att det kan finnas näringspolitiska skäl att stimulera byggsektorn under 1993. Men samtidigt varnade jag för en tro på att det går att åstadkomma en varaktig förbättring genom massiva ROT satsningar i hopp om att sysselsättningen i branschen skall kunna hållas uppe. Jag grundar detta på en titt i backspegeln. Inför 1990 var det 5 % arbetslöshet inom byggsektorn. I dag rör det sig om drygt 25 % -- ja, nästan 27 %, tror jag. Ändå minskade investeringarna i byggande och underhåll med futtiga 3 % under 1991 och med futtiga 5 % under 1992. Innan man sätter ihop ROT-paket måste man ändå göra en sorts bedömning av vad denna oerhörda utväxling i fråga om arbetslösa beror på. Jag har svårt att dra någon annan slutsats än den att byggbranschen nu på mycket kort tid har tvingats till den effektivisering och den produktivitetsutveckling som helt sopades åt sidan under 1980-talets bygg och spekulationskarusell. Om man vill stimulera den här sektorn är det således väldigt viktigt att man, trots det vällovliga syftet att hjälpa människor som blivit arbetslösa, inte leds dithän att man de facto så att säga subventionerar fast en ineffektivitet i byggsektorn. I själva verket är det kanske så, att när konjunkturen vänder uppåt behövs just de här människorna i den konkurrensutsatta exportsektor som är oerhört betydelsefull när det gäller att få Sveriges ekonomi på rätt köl.
Herr talman! I det här fallet är meningsskiljaktigheterna inte så stora, Mikael Odenberg! Utan tvivel är läget ändå det att man befarar att det under det närmaste året eller de närmaste åren blir ytterligare ett antal arbetstillfällen inom byggsektorn som försvinner. Det är väldigt viktigt att ha en bevakning här, så att byggsektorn inte hamnar under en viss gräns och vi därmed får nya problem när en normal marknad återigen gäller. Vi hoppas ju ändå på en sådan. Det är just sådana saker som jag menar att vi måste bevaka. Vi vet naturligtvis att människor är i behov av arbetstillfällen, och detta samtidigt som en hel del objekt kräver åtgärder. Och självfallet skall vi hitta en modell som inte innebär att vårt budgetunderskott ökar. Men den modellen, menar jag, får vi i utskotten tillsammans diskutera fram. Det tycks finnas en öppenhet för en sådan diskussion och för att hitta möjliga lösningar.
Herr talman! Jag delar helt Ulf Björklunds uppfattning när det gäller den inställning som han nyss ganska tydligt gav uttryck för, dvs. att det är högst motiverat att överväga stimulansåtgärder när syftet uttryckligen är att säkra att kapaciteten inom byggsektorn framöver inte minskar så mycket att kapacitet som behövs längre fram slås ut. Den utvecklingen skulle naturligtvis vara farlig både för samhällsekonomin och för våra möjligheter på längre sikt. Den skulle leda till flaskhalsar och överhettningstendenser längre fram. Naturligtvis är vi helt överens på den punkten. I utskottet kommer vi att föra diskussioner om dessa saker. Möjligen kan jag tillägga en personlig synpunkt: Jag tycker nog att det, när sådana här stimulansåtgärder diskuteras, finns alldeles särskilda skäl att ta en titt på motioner som väckts från flera olika håll. Bl.a. har man i kds väckt motioner, och det berördes av Harry Staaf i föregående debatt här i dag. Det handlar då om stimulanser i form av ökade möjligheter för lägenhetsinnehavare och husägare att göra avdrag för olika reparationsinsatser under det närmaste året eller de närmaste åren.
Herr talman! Samtidigt finns det kanske skäl att ha i åtanke att vi i dag och under det närmaste året -- kanske också under åren framöver -- kommer att betala ut en hel del i kontant arbetsmarknadsstöd. Och det är ändå en kostnad. Självfallet är det viktigt att vi använder arbetskraften på ett aktivt sätt. Kan vi göra det genom att stimulera till arbetsuppgifter så att vi nyttjar de här medlen mera effektivt, är det naturligtvis mycket viktigt i sammanhanget.

Herr talman! Regeringens bostadspolitik, eller kanske snarare brist på bostadspolitik, har lett till en slakt av stora delar av byggbranschen. Snart går var tredje byggnadsarbetare utan arbete. Byggföretag slås ut på löpande band. För ett år sedan varnade Byggentreprenörerna och sade att regeringens politik kommer att leda till att 100 000 människor i byggbranschen och angränsande branscher blir arbetslösa. Då verkade det vara ett skräckscenario, men nu har vi den situationen. Man fick rätt. Nu går AMS, Byggnadsarbetareförbundet ånyo ut med varningar för att den politik som nu förs kommer att leda till att antalet arbetslösa i nämnda branscher nästa år fördubblas till 200 000. Regeringen reagerar inte. Detta är ett bevis på att det är en genomtänkt och medveten politik. Det framgick alldeles tydligt av Mikael Odenbergs anförande här. Möjligheten att få moderater att inse att deras bostadspolitik leder mot en katastrof har jag slutat hoppas på. De är i detta avseende hopplösa fall. Men att folkpartister och centerpartister inte reagerar med handling är än mer förvånande. Mellan skål och vägg, som det heter, är vi socialdemokrater vid enskilda kontakter med ledamöter från Centern, Folkpartiet och kanske också Kristdemokraterna ändå överens om att den politik som bedrivs på bostadsområdet måste förändras. Men det stannar vid detta. Man försöker att ha två ståndpunkter samtidigt: att både vara i opposition och att vara i regeringsställning. Detta håller fram till dess att beslut skall fattas. Då kryper man till korset och röstar med regeringen och, tydligen, många gånger mot den egna övertygelsen. Agne Hanssons inlägg skall dock kanske tolkas som en förändring på detta område. Jag tycker att Ulf Björklunds inlägg också andas detta. Jag kan instämma i mycket av det som dessa har sagt och som är positivt. Detta har genomskådats av hela svenska folket. Det är bara att studera de opinionsmätningar som regelbundet presenteras i dagspressen. Förutom att det är en tragedi för den enskilde att bli arbetslös och få sociala och ekonomiska problem är det ett slöseri med samhällets resurser att låta bostäder och statligt och kommunalt ägda fastigheter förfalla samtidigt som det finns ledig kapacitet. Enligt två utredningar -- den ena från Byggnadsarbetareförbundets utredningsavdelning och den andra från Boverket -- är det rent av lönsamt för samhället att i nuvarande situation satsa på ombyggnad av bostäder i stället för att bara passivt betala arbetslöshetsförsäkringen. Kostnaderna för räntebidrag under hela bidragstiden är lägre än kostnaderna för arbetslösheten. Det är mot denna bakgrund ofattbart att regeringen krånglar med det uppdrag den fått av riksdagen, nämligen att lägga fram ett ROT-program för bostäder och kommunala byggnader. Vi lägger nu fram ett sådant förslag och förväntar oss att en majoritet i riksdagen stöder det. har nu lett till en anhopning av ärenden hos myndigheterna. Ingen vill bygga enligt de nya reglerna, utan alla försöker komma i gång enligt ansökningar om ombyggnad. Dessutom lär 10 000 ärenden representerande ungefär 50 000 bostäder ha inkommit till kommunerna. De som kommit i gång innan årsskiftet genom att de har grävt s.k. Danellgropar kan nu bygga enligt 1992 års regler eller kanske sälja sina ''Danellgropar'', som det redan finns en marknad för. Annonser finns i dagspressen. Detta har föranletts av en absurd bostadspolitik. För de övriga, som ej grävt ''Danelllgropar'', beslutade riksdagen i höstas att de som inlämnat ansökan borde få bygga enligt 1992 års regler. I kammardebatten slogs det fast att beslutet skulle tolkas så, att de ärenden som inkommit innan årsskiftet skulle omfattas av detta beslut. Ändock har regeringen beslutat att dra ''deadline'' den 18 november. Detta har lurat många byggare och kommer nu att leda till att många av dessa byggprojekt aldrig kommer till utförande. Det bidrar till ytterligare arbetslöshet, och regeringen har ansvaret för detta. Herr talman! Byggandet är en motor i samhället. En byggnadsarbetare i arbete genererar i sin tur arbete åt flera andra inom andra näringar. Det är därför det är viktigt att i en lågkonjunktur satsa på byggandet. Entreprenadpriserna ligger i dag påtagligt lägre än tidigare. Detta är ytterligare ett skäl att nu satsa på byggande. Fortsätter utslagningen i byggbranschen står vi med för låg kapacitet när vi så småningom behöver bygga mer. Detta kommer att leda till en överhettning med kraftiga prisökningar som följd. Samma farhåga framfördes av Ulf Björklund tidigare. Byggmaterialindustrin drabbas i nästa led av den för låga byggnadsvolymen. I den valkrets jag representerar, Norra Älvsborg, är denna industri en av de bärande. En neddragning av kapacitet har redan skett, som resulterat i varsel och uppsägningar. Kommer inte byggvolymen snarast att öka, kommer flera av dessa ledande basindustrier att slås ut, i så fall av en medveten borgerlig politik. Om detta får ske utan att regering och riksdag reagerar kommer det att leda till att vi förlorar ett kunnande och en industri som blir svår att ersätta. Den som en gång slagits ut tvekar säkert länge innan han på nytt ger sig in i en så osäker bransch. Detta leder till att vi i framtiden i större utsträckning kommer att få importera byggvaror, produkter som vi i dag själva tillverkar. Det kommer att leda till att handels och bytesbalansen försämras i framtiden. En snar förändring behövs, och vi hoppas att fler partier inser detta.
Herr talman! Rune Evensson talar som om han hade suttit och sovit under hela debatten. Han inledde med att tala om den borgerliga regeringens slakt på hela byggbranschen, när jag strax innan hade pekat på hur ganska små minskningar av investeringarna i byggande och underhåll som har skett. De minskningarna har dessutom skett från den extremt höga nivå och stora omfattning som branschen hade i slutet av 80-talet. Det är en sak att Rune Evensson är medansvarig till 80-talets uppblåsta spekulationsekonomi. Men man blir närmast förundrad när man nu hör honom till råga på allt försvara denna uppblåsta spekulationsekonomi. Det hade jag inte riktigt förväntat mig. Det är klart att många byggföretag i valet mellan att bygga enligt 1992 och 1993 års regler, det gamla och det nya subventionssystemet, hellre väljer det gamla systemet, eftersom det ger betydligt mer i fickorna. Men det betyder inte att detta inte får några konsekvenser för det svenska folkhushållet. Bara de 70 000 lägenheter som påbörjades 1989 och blev färdiga 1991 kommer med de gamla reglerna, under den tid de husen står kvar, att kosta de svenska skattebetalarna totalt 60 miljarder kronor. Det är en enda årgångs produktion. Det säger sig självt att det är omöjligt att i längden bibehålla ett bostadssubventioneringssystem som fungerar på det sättet. I all synnerhet är det omöjligt att bibehålla ett sådant system om man vill värna om de människor som har tvingats ut i arbetslöshet. Det är just för att kunna värna de människorna som vi faktiskt måste göra något åt den typ av kostnadsexplosion som Socialdemokraterna byggde in i de gamla systemen. Det jag önskar är att man inte upprepar 1982 års misstag. Hade man efter devalveringen prioriterat inflationsbekämpningen, hade arbetslösheten blivit högre i början av 1980-talet. Men den hade blivit avsevärt lägre i dag. Man valde i stället att skjuta problemet framför sig. Men, Rune Evensson, gör inte om det misstaget! Försök inte att skjuta problemen framför dig ytterligare ett antal år! Det vi tror oss tjäna i dag, får vi betala igen mångfalt dyrare i morgon.
Herr talman! Jag konstaterar, när jag lyssnar på inläggen från de olika borgerliga företrädarna, att det är en mycket stor skillnad mellan inläggen från Mikael Odenberg och de övriga företrädarna. De andra har andats en möjlighet till samförstånd, till att diskutera lösningar för att få arbetstillfällen. Men Mikael Odenberg använder sig bara av samma argument som alla moderater använder sig av i sin argumentnöd. Man har inget annat att skylla på än den socialdemokratiska politiken under 80-talet. Jag vill bara erinra om det som Lennart Nilsson var inne på tidigare: Vad gjorde Moderaterna för att hjälpa till i den situationen, som motsvarar det sätt vi har ställt upp på med olika krispaket? Man var inte med i sådana diskussioner över huvud taget. De andra har, som jag ser det, i sina inlägg värnat om sysselsättningen. Mikael Odenberg sade i sitt första anförande att de stimulanser som kan behövas endast skall användas för att hejda utslagningen av företag. Inte ett ord sade Mikael Jag vill ställa en fråga till Mikael Odenberg. Som jag sade i mitt anförande har Boverket och Byggnadsarbetareförbundet nu räknat ut att det i stället för att ösa ut pengar till de arbetslösa genom A-kassa är lönsamt för staten att satsa på ombyggnader. Varför säger ni nej till det?
Herr talman! Min utgångspunkt är inte att värna byggbranschens företag i sig, för något diffust, konspiratoriskt ändamål. Där är det snarare Socialdemokraterna, byggfacket och byggbranschen som nu faller varandra i armarna och ropar på mer subventioner från skattebetalarna. Det jag vill värna är de medborgare som har valt mig. Just därför är jag så orolig för en kortsiktig politik, där man försöker tuta i människor som efter 1980-talets misslyckanden tvingas ut i arbetslöshet att mer av samma medicin kan rädda dem och göra att de i morgon slipper denna arbetslöshet. När jag, precis som Rune Evensson, vet att det bara innebär att vi skjuter problemen framför oss, och att vi får betala dubbelt så dyrt i morgon. Detta är lärdomen av 1980-talets misslyckanden. På något sätt verkar det som om Rune Evensson inte bara sov under den här debatten, utan möjligen under hela 1980-talet. Han verkar beredd att med öppna ögon fortsätta att skjuta problemen framför sig. Nu tror jag inte att Rune Evensson tror på mig, men är det något jag kan försäkra så är det att det sannerligen inte är till gagn och till glädje för dem som i dag är arbetslösa.
Herr talman! Byggentreprenörerna har slagit sig samman med AMS och Byggnadsarbetareförbundet. De har alla samma intresse, och det är att få leva vidare, både som arbetare inom byggfacket och som företag. Nu slås, som jag sade i mitt huvudanförande, väldigt många byggföretag ut därför att marknaden har blivit så liten. Det är alltså en hel bransch som är i nöd och ropar på hjälp. Dagens politik har faktiskt bara lett till skyhöga hyror, trots att ni i valrörelsen påstod motsatsen. Den har lett till den utslagning och den arbetslöshet som vi nu har. Dessutom tycker jag att regeringen har varit våldsamt nonchalant mot de beslut som riksdagen har fattat om att lägga fram ett ROT program och att behandla de inkomna ärendena på länsbostadsnämnderna. Jag konstaterar också att jag inte fick något svar på min fråga: Varför drar man inte i gång ett ROT program och får något uträttat för pengarna, i stället för att ösa ut dem via arbetslöshetskassan?

Herr talman! Av den debatt vi hittills har hört drar jag slutsatsen att vi i utskottet ändå skall få majoritet för förslag till åtgärder som innebär att vi snabbt får i gång ROT-projekt. Det tror jag är just vad svenska folket vill höra nu. Det är det man väntar på, och det är bra om vi kan få i gång den här diskussionen så snabbt som möjligt. Trots de problem som vi nu har diskuterat kan man ändå säga att den sociala bostadspolitiken i Sverige har varit framgångsrik. Det kan vi se vid en internationell jämförelse. Det kan vi se på bostädernas kvalitet och jämna fördelning. Vi har inte heller någon trångboddhet att tala om i vårt land. Tyvärr har den borgerliga regeringens systemskifte gjort att man nu kan befara att den sociala bostadspolitiken raseras. Det finns tydliga tecken på att människor nu tvingas söka sig till mindre och trängre bostäder, i den mån det finns några sådana att få tag på, trots att man egentligen behöver större bostäder. Men man har helt enkelt inte råd. Alla skall ha rätt till en god bostad. Det är målsättningen som vi har enats om i riksdagen. Men om vi menar allvar med den ambitionen, om det inte bara skall vara tomma ord, måste vi också fatta beslut som leder till det målet och inte tvärtom. Om vi menar allvar med att barn skall växa upp med rättvisa förutsättningar i livet, om vi menar allvar med att de äldre skall få en trygg och värdig ålderdom, kan vi aldrig acceptera ökade klyftor i boendet och segregerade bostadsområden, där de sämre ställda får hålla till godo med de bostäder som andra ratat. Jag vill ta upp några av de bostadspolitiska instrument som vi har använt oss av, och som jag upplever vara hotade i dag. Det är dels de allmännyttiga bostadsföretagens existens, dels bostadsbidragen, som inte får urholkas så att de blir verkningslösa. De allmännyttiga bostadsföretagen spelar en stor och viktig roll när det gäller bostadspolitikens måluppfyllelse. Det är genom de kommunala bo stadsföretagen som kommunerna har kunnat bygga upp en bostadsstandard som varit tillgäng lig för alla samhällsklasser. Utan egen kontantin sats har de som har haft behov av bostad kunnat erbjudas en sådan. Genom bruksvärdessystemet har ett hyrestak satts även för det privata bestån det, vilket är en förutsättning för en mer solida risk hyressättning. De kommunala bostadsföretagen ifrågasätts och hotas nu från flera håll. Både centralt på riks nivå och lokalt ute i kommunerna diskuteras ut försäljning av allmännyttan. Några vill sälja ut av ideologiska skäl, och andra hänvisar till kommu nernas dåliga ekonomi. Köparna har inte stått på kö, och det visar att hyresgästerna inte är intresse rade av att köpa sina lägenheter. Den nya bostadsfinansieringen innebär att sär reglerna för de allmännyttiga bostadsföretagen tagits bort. Regeringen har också genom lagänd ringar velat göra det lättare att sälja ut bostads företagen. Man planerar att införa konventionell beskattning, och man tar bort räntestöd för un derhåll. Resultatet av alla dessa åtgärder kan i förläng ningen bli att kommunerna får etablera speciella socialbostäder för att kunna erbjuda alla kom munmedborgare tak över huvudet. Då har vi sla git in på en väg som leder till segregation i boen det. Vi måste slå vakt om de allmännyttiga bostads företagen och utveckla deras bostadsområden till ännu bättre bostadsmiljöer. Risken är nu, när så många av dem har svåra ekonomiska problem, att nedslitningen blir så stor att vi till sist får en stor förslumning. Min förhoppning är att vi i stället skall kunna utveckla och stärka de allmännyttiga företagens roll i bostadspolitiken. Jag vill också ta upp frågan om bostadsbidra gen, som ju är en viktig del av den sociala bostads politiken. Hyrorna har nu stigit så kraftigt, att det för många är svårt att klara av boendekostna derna. Regeringens politik innebär dessutom att vi kan förvänta oss ytterligare höjningar. Det är därför viktigt att bostadsbidragen anpassas efter de nya förutsättningarna. Vi vet att bostadsbidra gen har en mycket bra fördelningspolitisk träffsä kerhet. De som har låga inkomster har med bo stadsbidragens hjälp ändå möjlighet att efterfråga bostad efter behov. Jag hoppas att regeringen i den proposition om administrationen av bostadsbidragen som är avi serad också tar upp frågan om justering av kost nadsgränserna, så att barnfamiljer och ensamhus håll med mycket låga inkomster också fortsätt ningsvis har möjlighet att efterfråga bostad efter behov. Att av besparingsskäl rasera den sociala bo stadspolitiken kan ganska snabbt visa sig bli en mycket dyr historia för samhällsekonomin.